Fru talman! Vi matas närmast dagligen med motstridiga uppgifter om tillståndet i vården. Dels sägs att Sverige har en bra hälso och sjukvård med bredd och kompetens, dels talas det om en närmast kollapsande vård med uppgiven personal, läkare som säger upp sig, vitesföreläggande för sjukhus efter sjukhus, förbud av Yrkesinspektionen och vreda patienter i hopplös väntan både på den akuta och på den planerade vården. Båda uppfattningarna äger sin riktighet. Där finns bredd och kompetens samtidigt som grava ledningsoch organisationsfel föreligger, som hindrar den inneboende kraften i vården att rätt komma till uttryck, fel som gjort att personal och patienter i förtvivlan reagerat. Det betyder inte att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor gett upp, utan i stället att man är mer engagerad än någonsin. Det betyder inte att patienterna förtvivlat om vården, utan att man nu kräver inflytande och att vården organiseras så att kraften i vården kan frigöras och kompetensen komma patienterna till del när de behöver den. Fru talman! Vården kommer att leva med begränsade resurser även i framtiden. Medborgarna är i dag medvetna och krävande, något som kommer att bli alltmer påtagligt. Man kommer inte att finna sig i att vänta månader på något man vill ha hjälp med när man har behov. Man kommer inte att finna sig i att placeras i ett väntrum tills, efter timmar, någon anser sig ha tid med en. Lösningen på dilemmat är inte så enkel som bara pengar. Den måste bygga på flera förändringar: - På den tekniska utvecklingen, som i sin tur kommer att påverka organisationen. - På professionellt ledarskap, som kan ta till vara resurserna. På att de anställda kan påverka sin arbetssituation på ett helt annat sätt än i dag. - På en fungerande arbetsmarknad med många arbetsgivare. - På konkurrens och belöning. I framtiden väljer man arbetsgivare, det blir inte arbetsgivaren som väljer. Allt detta kommer att påverka organisationen och kraven på förändringar av denna kommer att öka. Landstingen är föråldrade, för tungrodda, för långt från patienter och för långt från personal, helt enkelt för långt från patienternas och vårdens verklighet. Deras regionala monopol kväver kraften i vården. En helt ny sjukvårdsorganisation kommer att bli nödvändig. På väg mot detta, fru talman, är det här betänkandet om patientens inflytande, rätt och ställning ett litet men väsentligt steg. Mycket innebär förbättringar. Vården måste utgå från patientens behov och inte huvudmannens. Lagstiftningen måste samlas. Tyvärr har betänkandets, liksom den bakomliggande utredningens, förslag blivit försiktigare, återhållsammare och mer värnande om huvudmännens rättigheter än man kunde förvänta sig av det ibland rätt initierade resonemang som förs i bakgrundstexterna. Vi moderater menar att man mycket tydligare måste sätta ned foten på patientens sida. Vissa rättigheter för patienterna och skyldigheter för huvudmännen måste utvidgas och markeras kraftfullare. Enligt vår uppfattning bör en ny vårdgaranti införas. Det skall vara en garanti som klart och tydligt slår fast vad patienterna har rätt att förvänta sig av hälso och sjukvården. Själva syftet med en sådan garanti är dels att ställa patienterna i centrum, dels att framtvinga organisatoriska och andra förändringar som krävs för att människor skall kunna få vård i tid. En utvidgad och kraftfull vårdgaranti måste bl.a. innehålla följande patienträttigheter: · Patienten skall för samtliga medicinskt motiverade diagnoser ha rätt till behandling inom tre månader från första undersökningstillfället då vårdbehovet konstaterades. Om vård inte kan ges inom angivna tidsgränser, skall det åligga sjukvårdshuvudmannen att se till att vården kan ges på annat sätt och att bekosta densamma. · Patienten skall ha valfrihet att välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod. · Patienten skall ha rätt att välja sjukhus i hela landet. · Patienten skall ha rätt till en s.k. second opinion, dvs. rätt att inhämta en kompletterande bedömning från en annan läkare. · Remisstvång skall inte få förekomma. Fru talman! Vårdgarantin säkrar patientens rätt till bra vård i tid. Men det handlar inte bara om att avveckla köerna utan också om att säkra en sjukvård som respekterar både sjukvårdspersonalens kompetens och engagemang och patientens önskemål. Genom att prioritera sjukvårdande verksamhet samtidigt som man inför prestationsersättningar, ett ökat professionellt ledarskap och konkurrens kan vårdköerna minskas. I dag kan köerna variera kraftigt mellan olika sjukhus. Man får t.ex. vänta nästan ett år för en knäplastik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala medan väntetiden några mil därifrån i Enköping är bara tre månader. I en konkurrensutsatt verksamhet skulle något sådant vara otänkbart. Det är en fråga om politisk vilja om man vill införa en vårdgaranti eller inte. I tre borgerligt styrda landsting och Gotlands landstingsfria kommun finns det. Vi anser som en självklarhet och en absolut nödvändighet för att bevara vårdens legitimitet som en solidariskt finansierad verksamhet, att var och en skall ha en utkrävbar rätt att välja läkare inom hela landet såväl inom primärvård som vid andra specialistmottagningar i öppenvård som är offentligt finansierade. Majoritetens begränsningar av denna rätt är helt ur takt med utvecklingen, som ju snarare pekar fram mot en rätt till val inom hela EU. Fru talman! Vi anser att rätten att välja läkare skall kunna bli föremål för rättslig prövning. En sådan rätt innebär en kraftfull markering av vikten av att respektera den enskildes önskemål. Risken minskas för att dagens missförhållanden med lokala regelverk som bryter mot rätten om ett fritt läkarval blir bestående. Lika självklart skall det vara att var och en skall kunna välja mottagning eller sjukhus över hela landet. På så sätt löses också problemen för de små sjukdomsgrupperna. Fru talman! Det finns inget som tyder på att remisskrav är resurssparande. Därför skall generella remisskrav inte få förekomma. Det är också orimligt att landstingen skall få bestämma över den privata verksamhet som faktiskt skall fungera som alternativ till den offentligt bedrivna vården. Regeringens förslag innebär att landstingen får ha kvar möjligheten att kräva remiss till privatpraktiserande specialister. Jag anser inte att detta stärker patienternas ställning, utan det minskar i stället kravet på sjukvårdshuvudmännen att förnya och anpassa sig. Därmed försinkas nödvändig utveckling. Det är också väsentligt att den enskilde patienten verkligen har en reell möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ. Det innebär att även om landstinget kan erbjuda ett eller flera behandlingsalternativ som uppfyller kraven på att vara till nytta för patienten med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan, skall patienten ändå ha rätt att välja behandling på annat håll. Att på detta sätt ge patienten en rätt till fritt val mellan olika behandlingsalternativ är ett av de bästa sätten att stärka patientens ställning. När patienten råkar ut för det sällsynta att man inte vill tillmötesgå hans önskan att få en annan läkares bedömning, second opinion, dvs. när en förtroendekris uppstår, behövs ett lagstöd. En förnyad medicinsk bedömning skall därför vara en rättighet som kan utkrävas. Det faktum att patienten kan få sin rätt prövad i domstol kommer att vara en tydlig normgivande signal som kommer att ha en preventiv inverkan. Vetskapen om att patienten har rätt till en andra bedömning bör ytterligare medverka till att vården vinner människornas långsiktiga förtroende, och därmed underlättas ett effektivt resursutnyttjande. Rätten till förnyad medicinsk bedömning skall omfatta alla patienter. Vad majoriteten föreslår är inte en generell rättighet. Fru talman! Dessa förändringar kommer att påskynda nödvändiga organisationsförändringar och driva på mot en bättre sjukvård. Det skall vara en sjukvård för framtiden, en sjukvård som i samverkan med industrin blir en kraft som skapar nya jobb och tillväxt, som ger exportvinster och blir en motor i en avancerad högteknologisk forskning och utveckling. Jag har sagt tidigare att vården är ett komplext system, vars problem ingen kan göra anspråk på att ha en självklar riktig lösning på. Alltfler pekar nu på att landstingen är en del av problemet och inte en del av lösningen. Staten bör ta över finansieringen, styra med avgifter, acceptera konkurrens. Där skall vara en mångfald av arbetsgivare, och politikernas roll begränsas och tydliggörs till mål, resursfördelning och styrning. Produktionen skall skiljas från finansieringen och den politiska styrningen. Pengarna skall följa patienten, och därigenom ges patienten en reellt starkare ställning än någon lag ger. Vi moderater har länge föreslagit lösningar med en sådan inriktning. Liksom tidigare står vi öppna för en diskussion med alla dem som vill förnya och förbättra vården och diskutera rollfördelningen inom vården och hur den skall se ut i framtiden. Vi vill diskutera marknadslösningar, större valfrihet och inflytande för patienten. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 2. Självfallet står vi också bakom alla våra övriga reservationer.

Fru talman! De två propositioner som ligger till grund för betänkandet innebär på flera väsentliga punkter att patienternas ställning förbättras och att patienträtten stärks. Förslagen är, anser vi i Vänstern, i flertalet fall bra och välkomna. Vänsterpartiet har en längre tid via motioner och på andra sätt drivit kraven på förbättringar av patienträtten. Vi ställer oss därför i huvudsak bakom betänkandet. Men vi menar att det behövs ytterligare några konkreta åtgärder för att stärka patienternas ställning och rätt. Jag skall strax utveckla detta. Först vill jag kommentera möjligheterna till förnyad medicinsk bedömning, second opinion. I den frågan har vi från Vänstern inte reserverat oss men lämnat ett särskilt yttrande. Skyldigheten för sjukvården att medverka införs i vissa situationer, som när det är fråga om livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, när någon står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfyllda behandlingar eller om valet har stor betydelse för den framtida livskvaliteten. Vänsterpartiet anser att införandet av dessa regler innebär ett stort framsteg i strävan att förbättra patienternas ställning och rätt. Vi är också mycket positiva till att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera effekterna av dessa föreslagna förändringar. Vi vill dock betona att om det vid den utvärdering som skall göras framkommer att kriterierna är väl snävt tilltagna, vilket vi inte utesluter, kommer vi att återkomma i frågan om att utvidga kriterierna. Fru talman! På den andra punkten är vi mer kritiska och har reserverat oss. Det rör Vänsterns motion om att inrätta en patientombudsman och förstärkning av patientinformationen. Det nu föreliggande utskottsbetänkandet tillstyrker ju inrättandet av patientnämnder, vars arbetsområde skall vidgas till att omfatta all offentligt finansierad hälso och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. Detta är alldeles utmärkt. Men vi menar att patienternas inflytande skulle stärkas ytterligare av ett inrättande av en patientombudsman. Vi har motionerat om att frågan om ett inrättande av en patientombudsman bör utredas. I vilka situationer skulle en patientombudsman vara bra för patienterna? Vad tillför en sådan utöver de medel som i dag står patienterna till buds? Några exempel: Det förekommer inte alltför sällan att patienter nekas vård eller behandling av olika skäl. Det kan ibland vara tydligt motiverat, men andra gånger är motiven mer otydliga. Den enskilde har då ingen instans att vända sig till. En patientombudsman skulle här kunna hjälpa till så att den enskilde får sin sak prövad. Ett annat angeläget område är bedömningar av om det är befogat att driva avslagsärenden från patientförsäkringen vidare som civilmål. Det kan t.ex. gälla behandlingsskador som bedömts som komplikationer som inte kunnat undvikas eftersom behandlingen i sig varit medicinskt motiverad. Där är det inte lönt att gå vidare till Patientskadenämnden, och ytterst få orkar driva en civil process. Ytterligare uppgifter kan bestå i att initiera utredningar, t.ex. då det finns misstanke om att man från sjukvårdens sida underlåtit att anmäla felbehandlingar eller allvarliga incidenter. Detta är några av patientombudsmannens möjliga arbetsområden. Det andra området som vi trycker på i reservationen gäller patientens rätt till information om rättigheter och skyldigheter när patienten kommer till sjukhus. I New York i USA får varje patient som kommer till sjukhus en informationsbroschyr i handen, där en mängd praktisk och konkret information ges. Vi anser i Vänstern att det inte finns någon anledning att vara sämre i Sverige. Vi tycker att det här skulle kunna vara ett mycket konkret sätt att stärka patientens ställning och föreslår därför att regeringen ger landstingen i uppdrag att utforma sådana broschyrer, som ges till varje patient. Vi menar att framtagandet av en sådan broschyr ryms inom varje landstingsbudget för patientinformation. Jag vill avslutningsvis också konstatera att frågor om patienträtt och patientens ställning till syvende och sist inte bara är en lagteknisk fråga utan också hänger samman med vilka resurser som sammantaget står till patienternas förfogande. Om man inte är beredd att ställa upp med tillräckliga resurser för en kvalificerad sjukvård från kommuner, landsting och stat menar jag att trovärdigheten för en utvidgad patienträtt kan komma att urholkas. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till
Fru talman! Jag skulle vara intresserad av att få en upplysning. Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande klargjort att man har en viss tveksamhet inför utformningen av rätten till en andra bedömning, second opinion, därför att man på något sätt antar att det inte är så bra som majoriteten föreslår. Jag undrar varför man inte går vidare. Jag skulle vilja fråga hur man från Vänstern har tänkt sig detta när förtroendet brister mellan läkare och patient. Om patienten tycker att han behöver en annan bedömning, hur skall det göras trovärdigt för patienten när läkaren säger att hans sjukdom inte är av så allvarligt slag att han behöver det? Om läkaren tycker att patientens livskvalitet inte blir så sänkt att han behöver en andra bedömning, hur skall man göra detta trovärdigt? Hur skall man kunna behålla legitimiteten i vården när just denna patient själv tycker att hans livskvalitet blir så dålig att han skulle vilja prata med en annan läkare också, och läkaren då säger att han inte tycker det? Det blir ju så. Hur skall man avgöra detta? På vilket sätt skall patienten kunna gå vidare och få rättelse när man gör en sådan begränsning? Hela legitimiteten av vården bygger ju på ett förtroende.
Fru talman! Vi har anslutit oss till den mening som utskottet har kommit fram till, dvs. att Socialstyrelsen skall noga följa den här frågan och lämna en utvärdering kring second opinion i den nuvarande utformningen. Vi tycker att det är viktigt att en sådan utvärdering görs, och i den händelse kriterierna visar sig snävt tilltagna är vi öppna för att återkomma i frågan. Vi tycker att det är viktigt att den här belysningen görs, så att vi får en mer grundad uppfattning om det är tillräckligt med de diagnoser som faller under nuvarande second opinion eller om de behöver utvidgas.
Fru talman! Jag undrar vilka diagnoser som faller under nuvarande second opinion - det finns inga redogörelser för det. Det finns inga redogörelser för hur dålig man skall tycka sin livskvalitet vara - det är inte ens ett subjektivt mått - och hur illa man tycker att man far. Skall det föras in i någon form av standardiserade scheman, så att man sitter och slår i en tabell och ser att patienten inte far så illa och därför inte får någon second opinion, eller att patienten far tillräckligt illa? Det är en omöjlighet. Det är absurt att tolka detta för läkare. Relationen med patienten kommer att bli ansträngd och mycket påverkad. Det är ett mycket svagt förslag. Anledningen till att Socialstyrelsen skall följa frågan är nog närmast att majoriteten tror att det här kostar mycket pengar. Det beror på att man inte tycker att patienterna skall få välja läkare fullt ut. Om de får göra det, om de får tilltro till den som de väljer, blir second opinion en sällsynthet, därför att då har de verkligen valt någon som de vill ha. Men när patienterna blir hänvisade till någon som de kanske inte vill ha uppstår ett större behov av second opinion.
Fru talman! När man lyssnar på Leif Carlson kan man få intrycket att det här är en försämring av patienternas rätt. Möjligheten till second opinion är tvärtom en klar förbättring av patientens ställning och rätt. Vi är många som har krävt detta under många år, och nu tar vi första steget. Sedan får det utvärderas, och vi får se om vi har anledning att återkomma med en utvidgning av denna rättighet.

Fru talman! Det är första gången jag står i den här talarstolen. Det skall bli intressant, om jag får stå här fler gånger. Av debatten här är det uppenbart att man kan närma sig de här frågorna från helt olika håll. Synen på patientens ställning och inflytande bottnar djupast i synen på människan. De slutsatser som man kommer till i sakfrågor emanerar från vilken grundsyn man har på den enskilda människan. Vi kristdemokrater hävdar varje människas unika värde oavsett ålder, kön eller övrig status. Detta innebär att vi fäster stor vikt vid respekten för den enskilda människan och hennes behov - därav vår uppfattning i frågor som rör patientens inflytande och ställning. Patienten måste stå i centrum för varje beslut. Patientens vilja skall ha en central roll, så att denna i möjligaste mån får vara med och bestämma om utformningen av vården. Respekten för den enskilde skall genomsyra beslutsfattandet kring patientens ställning och inflytande. Vi anser att det behövs en förändring av vårdperspektivet så att vården utformas efter människans behov, inte organisationen eller huvudmannen. Sjukvården är till för människan och inte tvärtom, som man lätt kan tro. Hänsyn måste tas till den enskildes önskemål vad gäller både vård och behandling samt var man skall bo under behandlingstiden. Vid val av läkare i primärvården skall man ha rätt att själv välja, även om läkaren finns utanför det egna hemlänet. När man blir sjuk är det synnerligen viktigt att kunna vända sig till någon som man har fullt förtroende för. En familj skall kunna ha en och samma läkare i privat eller offentlig regi. Vid vissa tillfällen uppstår en låsning i kontakten mellan patient och läkare. En brist på förtroende kan utvecklas. En förnyad bedömning är därför en rättighet som kan hjälpa patienten att komma vidare. Vi delar inte regeringens uppfattning om nödvändigheten av begränsningar på detta område. Det finns ingen anledning att behålla remisstvånget, även för en patient som vill söka vård på en privat specialistmottagning. Det är viktigt att förslaget om patientnämnder genomförs, vilket vi också har motionerat om. Avgörande för förtroendet för nämnderna blir hur dessa kommer att utformas. Detta ansvar kommer nu att åläggas kommuner och landsting, så att nämndernas oberoende ställning inte blir ifrågasatt. Det finns inga vinnare i vårdköer, bara förlorare. Sedan den tidigare vårdgarantin avskaffades har vårdköerna kraftigt ökat. På flera håll i landet är väntetiden för tämligen enkla operationer upp till ett år, ibland ännu längre. Detta är inte acceptabelt. Det måste fastställas definierade mål i form av en ny vårdgaranti, som enligt vår uppfattning tar sin utgångspunkt i Prioriteringsutredningens allmänt omfattade slutsatser. Den för varje tillfälle aktuella kösituationen skall inte i sig avgöra inriktning och prioritering, utan det skall vårdbehoven. Patienter med störst vårdbehov skall inte behöva stå tillbaka för patienter med lätt diagnostiserade och behandlingsbara sjukdomar. Kortade vårdköer innebär en vinst för både samhället och individen, vilket ökar motivationen för en vårdgaranti. Diskussioner kring sjukvård fixeras ofta vid ekonomi och teknisk utrustning. De immateriella värdena hamnar lätt vid sidan om i debatten. Frågor som bemötande, kompetent personal, tid för patienten och anhörigvård har stor betydelse för den sjuke. Andra exempel är klara besked, information, tilltro och trygghet. I samtal kring patientens ställning och inflytande bör dessa frågor lyftas fram tydligare. Anknytande frågor, som värdighetsgaranti och tillgänglighet, borde vävas in i sammanhanget som en naturlig del. Vårdpersonalen har här en nyckelroll som inte kan överskattas. För att bedriva sjukvård i nivå med de ökade behoven fordras resurser. Tillräckliga resurser till kommuner och landsting är en förutsättning för stärkandet av patientens ställning, så att valet av behandlingsform verkligen kan bli en realitet. Under många år har flertalet landsting tvingats till neddragningar, bl.a. på grund av minskade statsbidrag och vikande skatteunderlag, vilket i sin tur har drabbat patienterna. Detta gäller både akut och långtidsvård. Detta får inte fortsätta. De kommande åren kommer det ökande trycket av antalet äldre att medföra ett ökat antal äldre patienter med betydligt större vårdbehov. Till detta fordras ökade resurser. Det bör finnas en läkare med geriatrisk kompetens knuten till varje sjukhem och hemsjukvårdspatient. Vi kristdemokrater vill betona respekten för den enskilde och dennes vilja och behov. Det är utifrån detta vi har lagt fram våra förslag och ställt oss bakom de reservationer som finns. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 2. Vi står givetvis bakom våra övriga reservationer, men för tids vinnande avstår vi från bifallsyrkanden på dessa punkter.

Fru talman! Centerpartiet välkomnar flera av de förslag som presenteras i betänkandet Stärkt patientinflytande m.m. På några mycket väsentliga områden redovisar vi från Centerpartiet ambitiösare och offensivare förslag än utskottsmajoritetens, allt i syfte att sätta den enskilda patienten i centrum. Sjukvård skall kännetecknas av närhet, trygghet och hög kvalitet. Det innebär bl.a. att vi måste korta köer och öka inflytandet för patienter och personal. En vårdgaranti skall införas och omfatta alla diagnoser. En tillgänglighetsgaranti skall borga för att ingen skall behöva vänta mer än fyra dagar för besök hos allmänläkare. Patienter skall bemötas med respekt och värdighet. Vi vill ha en sjukvård som är nära till och utan köer. Redan inledningsvis vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation nr 4. Självfallet står jag bakom även Centerpartiets övriga reservationer. Fru talman! För några veckor sedan fick jag ett brev i min hand, skrivet av en aktiv och klok ordförande i en handikapporganisation i Falun. Hon skriver bl.a.: "Köerna vid våra vårdcentraler har ökat, telefontiderna är ett problem, vilket innebär en allmän missnöjdhet hos våra brukare. Det kan inte vara rimligt att man som patient skall vänta i veckor, ibland i månader, på att träffa sin läkare." Detta är en röst, inte på något sätt unik. Situationen med ökande köer inom sjukvården innebär mycket lidande för enskilda människor och är av flera skäl otillständig. Vården och omsorgen skall utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd skall vara vägledande för organisationen av sjukvården. Alla skall ha möjlighet att utifrån sitt behov välja sin personliga kontakt, vårdinrättning och omsorgsform. Hälso och sjukvården skall ta sin utgångspunkt i patientens situation och utgå från behov och önskemål. Patienten skall upplysas om och ha rätt att välja olika behandlingsalternativ, i fråga om både vårdinrättning och behandling. Patientens val skall vara avgörande när det finns flera tillgängliga behandlingsalternativ. Detta är några av Centerpartiets utgångspunkter. Den tidigare vårdgarantin med en tidsgräns på tre månader var tydlig och värdefull. Den gav en tydlig signal till vårdens organisation att människor inte skall behöva vänta om de inte själva önskar. Vårdgarantin satte press på organisationen och köerna kortades. Patientens ställning stärks om det finns tydliga tidsgränser. I det senare fallet är det inte rimligt vare sig att vänta länge på hörapparaten eller att för dyra pengar köpa sig hjälpen. Plånboken skall inte få avgöra om man kan höra och därigenom vara delaktig i samhället. Patienten skall ha rätt till behandling inom tre månader från första undersökningstillfället, då vårdbehovet konstaterats. Patienten skall ha frihet att välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod. Denna valfrihet skall omfatta samtliga godkända vårdgivare i såväl offentlig som privat vård. Patienten skall ha rätt att välja sjukhus i hela landet. Centerpartiets förslag om en tillgänglighetsgaranti som innebär att ingen skall behöva vänta mer än fyra dagar för besök hos allmänläkare i primärvården är ytterligare ett exempel på att vi har en hög ambition, som skulle betyda mycket för alla som tröttnat på köerna och på att vänta i telefonväxeln. Vänstermajoriteten säger nej till vårt förslag om en vårdgaranti. Från Centerpartiet beklagar vi detta. Jag vill ställa frågan till Socialdemokraterna: Varför kan ni inte ställa upp på en vård och tillgänglighetsgaranti för patienternas skull? Inser ni inte den orättvisa som ligger i att vissa människor har råd att köpa sig förbi vårdköerna, medan de som inte har råd vackert får vänta? Vårdköpolitiken innebär onödigt lidande, kostnader för samhället och orättvisa, och riskerar att urholka förtroendet för den gemensamt finansierade vården. Är det inte rimligt att man skall kunna nå sin läkare på vårdcentralen inom fyra dagar? Jag och Centerpartiet anser det. Jag är övertygad om att folk i gemen delar vår uppfattning. Vi centerpartister anser och föreslår att alla skall ha rätt till en kompletterande bedömning från en annan läkare, en second opinion. Socialdemokraternas förslag innebär ett så snävt erbjudande att ytterst få kommer i fråga. Jag tror att man själva inser det, med tanke på tillkännagivandet om en utvärdering. I dagsläget utnyttjar röststarka möjligheten att besöka andra läkare. För Centerpartiet är det viktigt att alla skall ha samma möjligheter. I ett TT-uttalande nyligen har socialministern angående patientens rättigheter sagt: "De egna önskemålen skall vara mer avgörande." Han kan tänka sig att utvidga rätten att få ett andra läkarutlåtande. Det skulle vara intressant att här och nu i kammaren få ett besked om vad det här uttalandet står för och vad det är värt. Det känns som om socialministerns uppfattning enligt TT-meddelandet, åtminstone i denna fråga, ligger närmare Centerpartiets än den egna regeringens. Socialdemokraterna i utskottet hänger på något sätt inte riktigt med i svängarna i den här delen. I likhet med vad socialministern uttalat vill Centerpartiet öka möjligheterna för patienterna att välja, och utifrån det skall vården formas. Patientens val skall vara avgörande när det finns flera behandlingsalternativ som bedöms vara till gagn för patienten med hänsyn till aktuell sjukdom eller skada. Det förekommer att patienter har önskemål om ett behandlingsalternativ som inte riktigt tillhör den "vanliga" sjukvården. Även här behöver vi en öppenhet när det gäller att hjälpa patienten att finna information om olika alternativ. Det är självfallet när patienten och doktorn tillsammans funnit lämplig och relevant behandling som det bästa resultatet uppnås. Till sist vill jag säga att Centerpartiet välkomnar regeringens förslag om patientnämnder. Nämndens arbetsmetoder, sammansättning och förhållningssätt bör tydligt markera att den är en kontaktlänk för medborgarna och att den skall ha en självständig roll, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal och hjälpa och stödja enskilda patienter. Det är bra att nämndernas arbetsområde utvidgas till att omfatta all offentligt finansierad hälso och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. Fru talman! Detta var Centerpartiets förslag till hur man kan stärka patientinflytandet. Jag ser fram emot att få svar från socialdemokraterna på mina frågor om en vårdgaranti och en tillgänglighetsgaranti, och om vilket besked som vi skall lita till och ta fasta på när det gäller second opinion.
Fru talman! Först vill jag välkomna stora delar av Centerns ställningstagande, som Kenneth Johansson här fört fram. Det är ett mycket långt steg Centern har tagit från de ställningstaganden man gjorde i utredningen. Det tycker jag känns bra. Men det är ett par saker jag skulle vilja ha förtydligade och förklarade. I dag finns det inget remisskrav, men landstingen har möjlighet att kräva remiss. Kräver de det till sina mottagningar gäller det också för privata mottagningar. På det sättet styr man patienterna mot de egna mottagningarna. Regeringen föreslår nu faktiskt en viss lättnad. Landstinget kan ha remisskrav för sina egna mottagningar, men det måste inte finnas för de privata. Det är faktiskt en viss förbättring för de privata. I reservation 11 talar Centern om att remisskrav som försvårar vårdutnyttjande och som begränsar för privata vårdgivare inte får förekomma. Det tycker jag är bra. Sedan säger man följande i reservation 4: "Råder remisskrav skall detta gälla för såväl landstingets läkare som privatläkare". Det är alltså precis som i dag. Centern föreslår ingen som helst förändring. Väljer landstinget att ha remisskrav för sina mottagningar gäller kravet också för privatläkare. Det är alltså ingen som helst förändring eller förbättring. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Fru talman! Kenneth Johansson säger också att patienten skall ha valfrihet när det gäller att välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod. Det är bra. Den skrivningen är identisk med vår. Men för oss faller adekvat behandlingsmetod som skall stödjas av offentliga medel inom vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag trodde först att Centern menade detsamma. Men Centern skriver i reservation 14 att man skall kunna välja behandlingsalternativ som inte tillhör den vanliga sjukvården och som ligger utanför riktlinjerna för vetenskap och beprövad erfarenhet, bara det inte krockar med kvacksalverilagen. Är det inte lite mycket begärt att vi med skattemedel skall bekosta behandlingar som inte har något stöd i Evidence Based Medicine och som det inte finns någon form av erfarenhet av? Jag tycker att det känns som ett rätt så långt steg.
Fru talman! Först och främst är jag glad för att Leif Carlson tycker att vi ligger ganska bra till när det gäller vår politik i denna del. Det är bättre ju fler som kan instämma i att vi behöver stärka patientens inflytande, att vi behöver införa en vårdgaranti och liknande. Det är positivt. När det sedan gäller remisskraven anser vi att det är upp till varje landsting att avgöra om man vill ha remisskrav eller inte. Det finns olika bedömningar av det. Det finns olika lokala förutsättningar, och det tycker vi att man avgör bäst lokalt. Men i de fall då ett landsting väljer att ha remisskrav skall detta inte missgynna privata vårdgivare. Det är det besked som jag har att ge. Jag ber att få återkomma till den sista frågan.
Fru talman! Det sista var lite annorlunda än det som står i reservationen. Jag har förståelse för att man inte vill missgynna privata vårdgivare, men det står inte så. Det står så här: Gäller remisskrav skall det gälla för såväl landstingets läkare som privatläkare. Det är faktiskt exakt som det är i dag. Det är ingen som helst förändring. Landstingen bestämmer, men bestämmer de att remisskrav skall gälla för de egna mottagningarna skall detta också gälla för privata. Det är precis vad som gäller i dag. Framsteget är mindre än mikroskopiskt i sådana fall, måste jag säga. Jag tycker också att det vore bra med ett svar på frågan hur Centern kan motivera att man skall kunna välja alldeles fritt och att det inte skall finnas någon kostnadsspärr alls. Det skall vara alldeles fritt att välja vilken egenartad behandling som helst på skattebetalarnas bekostnad. Det innebär det när Centern säger att det skall vara öppet att välja sådant som inte har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag kan tycka att det vore jättetrevligt, men då skall man ha en oerhört stor plånbok.
Fru talman! I den sista delen sade jag i mitt anförande att det vi tycker är oerhört viktigt och angeläget är att det, för att man skall nå ett bra resultat mellan doktor och patient, skall finnas en öppenhet när det gäller att hjälpa patienten och finna information om vilka olika alternativ som finns. Då kan det i vissa lägen både för att hitta alternativa lösningar till den traditionella sjukvården och kanske också i vissa fall för att "varna" eller "rädda" patienten ifrån vissa behandlingar vara ett värde i att man har en ökad öppenhet och på det sättet når ett bra resultat.
Fru talman! Kenneth Johansson anklagar utskottsmajoriteten för bristande satsningar och hänvisar till egna förslag om en vårdgaranti. Förbättringar av patientens ställning och i sjukvården över huvud taget är inte gratis, som bekant. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kenneth Johansson. Hänger frågan om förbättringar och förstärkningar av patientens ställning ihop med frågan om vilka resurser som ställs till patienternas förfogande? Anser Kenneth Johansson detta? Om svaret från Kenneth Johansson är ja vill jag veta var Centerns extra satsningar, utöver den nuvarande majoritetens, är.
Fru talman! För det första vill jag rent allmänt säga att det i hög grad är Centerpartiet som har varit med och sett till att vi i dag har mera resurser att tilldela bl.a. vård och omsorg. För det andra vill jag säga att vårdgarantin är ett sätt att sätta press på en organisation, som gör att det i längden faktiskt blir effektivare och att vi får ut mera för insatta resurser. Utöver de fördelar det innebär för den enskilde får vi på sikt också en ekonomisk lönsamhet. Erfarenheter från 1992 visar att denna effekt uppnås.
Fru talman! När Kenneth Johansson och andra från andra partier uttalar sig kan jag ibland tycka att ordet vårdgaranti är lite grand som "Sesam, öppna dig". Allting ordnar sig. Jag menar att det inte hjälper att uttala det ordet om man inte också ställer medel till förfogande.
Fru talman! Som jag sade har vi erfarenheter. Vi vet att väntetiderna sjönk rejält 1992. Vi vet att läget var oförändrat 1993, och sedan ökade köerna igen av flera orsaker. Men effekten var att man genom att rationalisera och sätta press på organisationen fick flera människor under vård. Det måste vara ett bra resultat. Det vill vi åter uppnå.

Fru talman! Från Folkpartiet välkomnar vi förslagen i regeringens båda propositioner om stärkt patientinflytande. Det är frågor som vi har tagit upp i motioner tidigare. I vissa avsnitt har vi dock andra förslag än utskottets majoritet. Sammantaget anser jag dock att vi nu tar ett första steg mot en helt annan syn på patienter, deras delaktighet och medbestämmande. Det här är beslut som gör att patienten sätts i fokus samt att rättigheterna skrivs in i en lag som också kommer att hållas samman och där det blir lättare att läsa ut vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Från Folkpartiet stöder vi propositionens förslag om en sammanhållen lagstiftning. Vi delar också uppfattningen att det skall vara en skyldighetslagstiftning, men vi har en annan uppfattning om vad som skall ingå i lagen än utskottsmajoriteten. Bl.a. vill vi införa den tidigare husläkarlagens regler, rätt till rehabiliteringsplan, rätt till smärtlindring samt rätt till vård i hemmet i livets slutskede om det inte finns medicinska skäl mot detta. Vårt förslag innebär således att flera olika punkter skall skrivas in i lagen än vad som nu föreslås i betänkandet. Vi har inte fått stöd för detta. Vi kommer dock att fortsätta att driva dessa krav, speciellt mot bakgrund av att vi är övertygade om att det i framtiden kommer att krävas ytterligare klargöranden om patientens rättigheter. Fru talman! En rättighet som vi tycker är grundläggande är patientens rätt att få besked om när en operation eller behandling kan utföras. Vårdköerna innehåller nu konstant ca 60 000 människor. Många av dem är långtidssjukskrivna, med de kostnader det innebär. Andra är inte längre yrkesverksamma men i stort behov av att få sin operation för att klara av ett självständigt liv i stället för att vara beroende av anhöriga eller insatser från kommunernas alltmer minskande hemtjänst. Det är alltså inte bara så att människor lider på olika sätt i vårdköerna; det är också ett samhällsekonomiskt slöseri. Den tidigare vårdgarantin gav resultat. Köerna minskade. En vårdgaranti innebär också att alla parter får incitament att koncentrera sig på att kapa vårdköerna. och införde i stället en behandlingsgaranti som ingen egentligen förstod innebörden av. I Patienten har rätt, ett delbetänkande från HSU 2000, konstaterades om den nya garantin: "Den uppfattas emellertid inte som lika tydlig som den tidigare vårdgarantin eftersom den inte anger när patienten har rätt att få behandling. Enligt kommittén är det en uppenbar svaghet att dagens vårdgaranti är otydlig på denna punkt." Turerna kring en socialdemokratisk variant av vård eller behandlingsgaranti har varit många, och det förslag som nu föreligger vet vi inte heller konsekvenserna av. Folkpartiet anser att det är dags att gå till beslut. Vi föreslår att staten och Landstingsförbundet omedelbart skall uppta förhandlingar så att man den 1 juli 1999 kan införa den ursprungliga vårdgarantin, för att därefter skyndsamt utvidga den till att i princip omfatta samtliga diagnoser och behandlingar. Fru talman! Folkpartiet välkomnar i och för sig skärpningen i lagen om rätt att välja läkare i primärvården. Det som nu föreslås är i princip det som gällde när husläkarlagen infördes. Många är de rapporter som kommer från olika håll i landet om att man där med olika tricks vill styra patienter till ett visst område, helst också till en viss läkare. Det var bl.a. dessa exempel som fick HSU 2000 att föreslå en skärpning av lagen. Folkpartiet vill dock på denna punkt gå ännu längre i och med att vi vill att husläkarlagen skall återinföras. Husläkarlagen var i grunden en lag för att stärka patientens ställning. Att fritt kunna välja sin läkare, att få ha en förtroendefull och kontinuerlig kontakt med läkare och ofta även övrig personal i primärvården, anser vi vara en mycket viktig del i sjukvården och när det gäller att stärka patienten. Husläkarlagen höjde dessutom allmänläkarnas status och gjorde det möjligt att rekrytera läkare till primärvården. Inte minst gjorde den fria etableringsrätten det mer intressant att vara allmänläkare. Sedan husläkarlagen avskaffades har antalet allmänläkare minskat drastiskt, och i dag är det på många håll i landet kris inom primärvården. Väntetiderna ökar, personalen är utarbetad och patienterna vänder sig på grund av de långa väntetiderna till sjukhusens akutmottagningar i stället. Primärvården riskerar att mista sin roll som basen i sjukvården om inte något görs. Primärvårdens kris är ett hot mot all övrig sjukvård. Folkpartiet föreslår därför att husläkarlagen återinförs. Ett mål bör vara att husläkaren inom en snar framtid inte skall ansvara för fler än 1 500 patienter mot dagens rekommenderade 2 000. Detta är inte minst viktigt när det gäller att klara äldrevårdens behov av ökade läkarinsatser. Fru talman! I HSU 2000-betänkandet Patienten har rätt sägs att kommittén har en mycket skeptisk inställning till generella remisskrav i hälso och sjukvården, både av legitimitets och av kostnadseffektivitetsskäl. Kommitténs majoritet hade dock inte modet att fullt ut avskaffa remisstvånget. Från Folkpartiet anser vi att det inte behöver finnas något generellt remisstvång till specialistvården. Vi har en stark tilltro till att patienterna själva kan bedöma om de skall gå till sin husläkare eller söka sig till någon specialist. Remisser har egentligen en enda viktig funktion, och det är som kunskapsunderlag från en läkare till en annan samt för att man i tillfälliga bristsituationer skall kunna se till att den som först behöver få vård får det. Remisserna används i flera landsting också som ett regelrätt hinder mot att patienter skall kunna söka sig till privatpraktiserande läkare. Därför behöver remisstvånget tas bort. Fru talman! Vad gäller second opinion eller rätten till förnyad bedömning stöder vi utskottsmajoritetens förslag att den i ett första skede skall gälla om patienten har livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, om patienten står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfyllda behandlingar eller om valet har stor betydelse för framtida livskvalitet. Sjukvårdens resurser är tyvärr begränsade, och vi anser att det skulle vara olyckligt om resurserna användes på ett sätt som gör att väntetiderna ökar. Med en allmän utkrävbar rätt till förnyad prövning riskeras att patienter utan egentliga skäl kräver förnyad bedömning. Vi anser dock att det är bra att utskottet vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa frågan och eventuellt återkomma om det behövs. Fungerar inte rätten till second opinion på ett bra sätt är vi beredda att skärpa möjligheten. Vi har ändå ganska stora förhoppningar om att det skall kunna fungera, inte minst mot bakgrund av att både Läkarförbundet och Landstingsförbundet har rekommenderat sina medlemmar att verka för att patienternas önskemål om en förnyad medicinsk bedömning skall respekteras. Det vi däremot har invändningar emot är att det i propositionen står att en förnyad bedömning skall ske hos en vårdgivare med offentlig finansiering, visserligen var som helst i landet. Att en förnyad bedömning endast skulle kunna göras hos vårdgivare med offentlig finansiering följer emellertid inte av den föreslagna lagtexten. Uttalandet i propositionen står alltså inte i överensstämmelse med lagtexten. Vi anser att det är väsentligt att det inte föreligger någon oklarhet i denna fråga. Utskottet borde ha klargjort detta i betänkandet. Fru talman! Vad gäller patientnämnderna har vi samma uppfattning som utskottsmajoriteten och tycker att det är bra att utskottet har skärpt skrivningen beträffande deras oberoende. Det får inte råda någon tvekan om att patientnämnderna är självständiga i förhållande till dem som beslutar om hälso och sjukvården. Från Folkpartiet hade vi gärna sett att det varit möjligt att få in samma skrivning som gäller för revisorerna, men det har visat sig praktiskt omöjligt. Jag hoppas att man med den här mycket skarpa skrivningen ändå kommer att beakta detta ute i kommuner och landsting. Fru talman! Jag står bakom samtliga reservationer från Folkpartiet men yrkar här bifall endast till reservation 8 under mom. 4.

Fru talman! Sedan början av 90-talet har vi otaliga gånger hört och läst om besparingar i vården - om minskat antal vårdplatser, om minskning av vårdpersonalen, om korridorvård och om att patienter inte alltid fått den vård de behöver. Med tanke på den här situationen är det viktigt att vi får ett stärkt patientinflytande och att patientens rätt att välja en fast läkarkontakt förbättras. Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra att de föreslagna patientnämndernas arbetsområde utvidgas till att omfatta all offentligt finansierad hälso och sjukvård. Även vi anser att det är viktigt att ledamöterna i dessa nämnder inte har uppdrag inom hälso och sjukvårdens arbete. Nämnderna skulle i så fall kunna tappa i trovärdighet. Vi tycker att det är bra att vårdgivarna blir skyldiga att ta hänsyn till patientens val av behandling när det finns flera alternativ att välja bland. Vi tycker också att det är bra att vårdgivarna blir skyldiga att medverka till att patienten får möjlighet att diskutera sin sjukdom och behandling med ytterligare en läkare, att få en förnyad medicinsk bedömning. Här skiljer vi oss från utskottets majoritet. Vi vill gå längre. Vi anser att patienten bör ha rätt till förnyad medicinsk bedömning, en rättighet som skall kunna krävas, och rätten skall omfatta alla patienter. Ett par handikapporganisationer har också uttalat att en förnyad medicinsk bedömning bör vara en rättighet som skall kunna krävas. Den ståndpunkten överensstämmer också med Miljöpartiets reservation i betänkandet Patienten har rätt. Det är med andra ord en ståndpunkt vi hävdat länge. Vi anser att regeringen borde ha tagit steget fullt ut och föreslagit en rättighetslagstiftning. Det är en mycket tydligare markering av hur viktigt vi anser det är att patienten har rätt till förnyad medicinsk bedömning. Fru talman! Vi delar inte den oro som finns om att en rättighetslagstiftning blir kostnadsdrivande. Jag är övertygad om att det finns många exempel på att det kan vara tvärtom. I vissa situationer blir det säkert fördyringar, och i andra situationer kommer det med all säkerhet att medföra besparingar. Det finns säkert många exempel som kan visa både på det ena och på det andra. Eftersom vi i de flesta fall, trots alla problem, har en bra vård - jag tänker på den medicinska bedömningen - och det finns ett stort förtroende för läkarkåren är vi övertygade om att det endast är ett fåtal patienter som kommer att begära en förnyad bedömning. Men för det fåtalet är det viktigt att kunna åberopa en rättighet i de fall där det av någon anledning saknas förtroende för vårdgivaren. Rättighetslagstiftningen är särskilt viktigt för de patienter som inte kan eller orkar slåss för den här möjligheten. Den starke patienten kommer alltid att lyckas få en förnyad medicinsk bedömning. Det får han säkerligen i dag också. Vi tror att många anmälningsärenden till patientnämnderna kommer att undvikas om patienten garanteras en förnyad medicinsk bedömning. Jag tror också att en del patienter kan få en ny diagnos om de får möta en ny läkare. Sådana exempel finns. En del av dem som klassas som inbillningssjuka kanske kan få en diagnos. När det gäller vårdgarantin anser vi att det är riktigt att avvakta den utredning som pågår om en behandlingsgaranti. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16 om utökad rätt till förnyad medicinsk bedömning. Jag ställer mig också bakom Vänsterpartiets reservation 19 där bl.a. en patientombudsman föreslås. I övrigt stöder jag betänkandet.

Fru talman! Självfallet har vårdens möjligheter att tillfredsställa patienternas krav ett samband med de resurser som står till vårdens förfogande. Om en dryg vecka skall vi ha en budgetdiskussion som säkert kommer att handla om bl.a. vårdens resurser. Därför tänker jag inte ta upp det temat i dag. I det här betänkandet är det lagstiftningsfrågor om patientens ställning som är det intressanta. Dessutom innehåller den ena propositionen en redogörelse för den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet om s.k. Dagmarpengar för år 1999. Vi har alla hört berättelser om hur man förr behandlade patienter som objekt i vården. Inte minst inom psykiatrin fanns ett förhållningssätt som i dag känns helt främmande. I dag finns på många håll inom vården ett utvecklingsarbete som syftar till att uppnå en patientfokuserad och tillgänglig vård som tillgodoser människornas behov och möjliggör ett ökat individuellt inflytande över den egna vården. I dag presenteras dessutom många forskningsresultat som visar att tillfrisknandet underlättas av att patienten är aktiv och välinformerad om sin sjukdom. En välinformerad patient har lättare att följa givna ordinationer. Många sjukdomar, inte minst de kroniska, är av den karaktären att det krävs betydande egeninsatser från patienten för att behandlingsinsatsen skall bli bra. Diabetikern är ett bra exempel på detta. En välinformerad diabetiker har större förutsättningar att få bra livskvalitet än den som är dåligt informerad. Vid många sjukdomstillstånd finns dessutom i dag många olika behandlingsalternativ. De behandlingsalternativ som passar bäst in i patientens hela livssituation är självfallet bättre än ett alternativ som kanske delvis inkräktar på andra väsentliga delar av patientens liv. Samtidigt som mycket görs i dagens vård för att förbättra patientens situation kommer signaler om många problem som hänger samman med brister i bemötandet och kommunikation i vården. Låt mig ta ett exempel. Många studier kring läkemedelskonsumtion visar att många patienter inte tagit förskrivna läkemedel på det sätt som ordinerats, ibland beroende på att patienten är gammal och glömsk men tyvärr alltför ofta på grund av att patienten ej förstått ordinationen. Motiven för att stärka patientens ställning är alltså många. Dessutom talar enligt min mening mycket för att en välinformerad patient som aktivt tar del i sin behandling och rehabilitering är bra för hälso och sjukvårdens ekonomi och därmed hela samhällsekonomin. Så några ord om Dagmaröverenskommelsen. Årets överenskommelse har träffats i god tid före ikraftträdandet. Det är glädjande. Vi har tidigare här i kammaren kunnat konstatera att så inte alltid varit fallet. Vidare har parterna enats om att landstingen skall se till att patienter med svåra och mycket ovanliga sjukdomstillstånd och skador som önskar vård i annat landsting också skall få det. Eftersom vi tidigare i utskottet och här i kammaren debatterat frågan flera gånger tycker jag att det finns anledning att med tillfredsställelse notera denna skrivning i överenskommelsen. Huvuddelen av medlen i årets Dagmaröverenskommelse, 804 miljoner kronor, skall användas för att stärka patientens ställning i vården bl.a. genom att vårdens tillgänglighet och patienternas inflytande och delaktighet ökas, dvs. att huvuddelen av medlen skall användas till att stödja de lagstiftningsförslag som utskottet i detta betänkande tillstyrker. De lagregler som reglerar patientens ställning och personalens skyldigheter återfinns i dag i flera olika lagar. Det är därför glädjande att regeringen i propositionen om patientens ställning deklarerar att man avser att tillsätta en utredning för att göra en samlad översyn över lagstiftningen. Det finns behov av en patientfokuserad lagstiftning som tydligt reglerar patientens ställning. Det finns också enligt mitt sätt att se på detta behov av miljöbalkstänkande på det här området, dvs. att de bestämmelser som har betydelse för patientens ställning bör samlas på ett ställe i lagstiftningen. De lagförslag som tillstyrks i betänkandet bör enligt min uppfattning ses som en etapp mot en samlad patientfokuserad vårdlagstiftning. Det är dock en viktig etapp eftersom i betänkandet tillstyrks lagreglering av vårdgivarens skyldighet att ge patienten individuellt anpassad information om sjukdomen, att ta hänsyn till patientens val av behandling och ge patienten i vissa fall möjlighet till s.k. second opinion. Beträffande den sistnämnda punkten önskar utskottet att uppdrag ges till Socialstyrelsen att följa tillämpningen av denna bestämmelse. När den redovisningen kommer får vi se vad utfallet har blivit. Förtroendenämnder har nu funnits ett antal år i varje landsting. Överlag är erfarenheterna av dessas arbete goda. Nu föreslås att de benämns patientnämnder, att arbetsuppgifterna preciseras och utvidgas. Utskottet vill understryka att det är viktigt att det inte placeras ledamöter i dessa nämnder som har sjukvårdspolitiska uppdrag i ansvarsställning inom landstingen. Förutsättningen att man inte blandar ihop rollerna stärker självfallet patientnämndernas ställning. Avslutningsvis några ord om ett par av de reservationer som har fogats till betänkandet. En av grunderna i svensk vårdpolitik är en skattefinansierad vård som anses förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Centerpartiet skriver i en reservation att man anser att även när patienten önskar behandlingsalternativ som inte uppfyller dessa krav skall rättigheten att välja behandlingsalternativ förbättras. Vidare skriver centerpartiet i en reservation att sjukvårdsorganisationen skall hjälpa patienter att finna information om metoder som inte har någon vetenskapligt erkänd verkan. Jag måste säga att skrivningen är lite konstig. Menar centerpartiet att vi i en ansträngd sjukvårdsekonomi skall använda skattepengar till detta? Skall man ställa krav på de befattningshavare som enligt annan lagstiftning har skyldighet att verka enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att också syssla med dessa arbetsuppgifter? Det är första gången jag hör partiföreträdare aktivt uttala detta på det sätt som centerpartiet gör i en av reservationerna. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till varför centerpartiet i den här reservationen har gjort detta ställningstagande. Om jag inte minns fel ställde sig centerpartiet förra mandatperioden bakom de beslut om prioriteringar i vården som då fattades. Hur stämmer ett sådant här uttalande överens med det tidigare ställningstagandet i prioriteringsfrågorna? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Liksom Leif Carlson upplever jag att centerpartiet har ändrat uppfattning i fler av dessa frågor i förhållande till den utredning som har föregått dessa förslag och de ställningstaganden som man gör i dag i dessa frågor. Detta gäller också den skrivning som centerpartiet har om frågorna kring detta med remisser i vården. Jag har uppfattningen att remiss är någonting som man måste kunna använda sig av i vissa sammanhang. I de flesta landsting har man inom vissa specialiteter kanske bara ett par läkare. Skulle någon av dem flytta uppstår en situation där man inte omedelbart kan leva upp till patienternas krav. Under en tid måste man då ha något sätt att styra de patientflöden som uppkommer innan man kan bemanna på ett bra sätt igen. I det läget kan det väl inte vara något fel i att skriva på det sätt som föreslås i lagparagrafen, nämligen att ett landsting som villkor för att lämna läkarvårdsersättning enligt denna lag får kräva remiss för vård hos en privat verksam läkare med specialistkompetens under förutsättning att remisskrav gäller för motsvarande vård hos en specialist inom landstinget. Jag kan inte finna att detta skulle strida mot några rättighetsregler, att det skulle leda till illojal konkurrens eller någonting annat som har framförts i den här debatten. Fru talman! Jag vill slutligen konstatera att med dagens förslag till beslut tas viktiga steg för att stärka patientens ställning i vården. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.
Fru talman! Det som Conny Öhman säger är mycket vackra ord. Man frestas att tro att de betyder mer än vad de sedan visar sig göra. Förslaget är halvhjärtat, även om jag håller med om att det är ett steg framåt. När det gäller val av läkare skriver majoriteten att det är viktigt att värna om patientens rätt att välja läkare i primärvården. Det gäller tydligen inte i övrigt, men, okej, det är ändå ett framsteg. Vidare skall patienten ges möjlighet att välja läkare på annan mottagning än den som ligger närmast den egna bostaden. Den enskildes val får inte begränsas av ett visst geografiskt område. Så långt är ju allt väl, men sedan kommer det: inom landstinget. För en socialdemokrat kan det tydligen inte accepteras utanför landstinget, för där råder en djungel som den stackars enfaldige patienten inte kan betros att orientera sig i själv, utan det måste ske en styrning av välmenande politiker. Varför skall man göra sådana begränsningar? Varför kan man inte göra patienten myndig? Varför radar man upp mer eller mindre konstruerade administrativa problem som skall förhindra detta när det egentligen bara handlar om att bevara landstingspolitikernas makt att styra över patienten? Man tillåter val bara när det passar politikerna och inte när det passar patienten. Det är dags att socialdemokraterna tar steget fullt ut och gör patienten myndig. Kom i takt med tiden! Utvecklingen springer ju ifrån er. Ni springer efter vagnen i stället för att leda utvecklingen. Trots att ni är ett stort parti, är ni eftersläntrare som hela tiden får anpassa er till någonting som redan har hänt. Jag tycker att det vore bra för svensk sjukvård om ni grep tag i sjukvårdsutvecklingen och såg till att den moderniserades.
Fru talman! Det första som Leif Carlson tar upp förstår jag inte riktigt vad han menar med. Det är väl ingen som hindrar någon att i dag välja mellan att gå till landstingets vårdcentral, att gå till någon vårdcentral som drivs via avtal eller att gå till en privatpraktiserande läkare. Såvitt jag vet finns det inga regler som inskränker den enskilde medborgarens möjlighet att välja mellan det utbud som finns. Jag förstår därför inte vad Leif Carlson menade med det som han inledde sitt inlägg med. Vad som är modern vårdpolitik eller inte, Leif Carlson, avgör faktiskt väljarna i val. Alla undersökningar som jag har sett hittills om väljarnas uppfattning om sjukvårdspolitik visar att det är den socialdemokratiska vårdpolitiken som ligger i topp. Det tror jag bl.a. beror på att vi faktiskt vågar säga att resurserna har stor betydelse för möjligheten att ge vård. Här i Stockholm har ju Leif Carlsons partivänner valt en annan linje när det gäller resurserna till vården. Om några år får väl väljarna återigen möjlighet att avgöra vem som för den modernaste och riktigaste vårdpolitiken.
Fru talman! Är det inte så att vad ni säger i betänkandet är att man inte skall hindra patienten att välja och att man inte skall upprätta hinder inom ett landstingsområde. Det står ingenting om Sverige i övrigt, utan det överlåts åt landstingen, åt huvudmannen, att vara generös eller inte. Men ni står inte bakom att patienten skall ges rätten att välja över hela landet, utan det står klart att det gäller inom ett landsting. Sedan skulle jag vilja ha ett förtydligande även av Conny Öhman vad gäller second opinion. Hur skall man kunna få regler som kan omfattas med förtroende av allmänheten när man anger att det bara gäller vissa allvarliga sjukdomar utan att ange vilka det är och att de skall leda till tillräckligt förstörd livskvalitet. Hur avgör man det med bibehållen legitimitet för vården? Hur avgör man det med bibehållet förtroende mellan patient och läkare? Är det inte mycket bättre även där att ta steget fullt ut och säga: Ni får välja läkare. Gör ni det med förtroende, så tycker vi att det är bra. Skulle det ändå klicka, så har ni rätt att få en andra bedömning. Om man i stället säger att ni får en andra bedömning om läkaren tycker att ni får så förstörd livskvalitet att det behövs, blir ju förhållandet ohållbart.
Fru talman! Verkligheten är sådan, Leif Carlson, att så gott som alla landsting i dag har avtal med sina grannlandsting om ett fritt vårdsökande inom ramen för de olika sjukvårdsregionerna i landet. Erfarenheterna av att den möjligheten infördes är att det är utomordentligt få människor som använder sig av den. Merparten av patienterna i dag är gamla människor som har svårt att förflytta sig etc. Även om man skulle öppna denna möjlighet, tror jag inte att många människor skulle utnyttja den. All erfarenhet visar att de allra flesta människor vänder sig till de vårdgivare som har sin verksamhet närmast den egna bostaden. När det sedan gäller second opinion är det oenighet t.o.m. inom läkarkåren om vad som är bäst för patienten. Med det här steget öppnar vi möjligheten för människor att var som helst skaffa sig en second opinion. I övrigt tror jag att det förhåller sig så att om man går till en läkare som är osäker på vilken åtgärd som är bäst i det enskilda fallet, kommer läkaren att remittera till en kollega som har möjlighet att göra en bedömning. Så jag tror att det problem som Leif Carlson tar upp är nästintill icke-existerande.
Fru talman! Jag ställde tre frågor till Conny Öhman i mitt inledningsanförande. Den första frågan handlade om just vårdgarantin. Min uppfattning är att den ytterst är någonting positivt för patienten. Det finns också erfarenheter som presenteras i Socialstyrelsens utvärdering som styrker detta. Den modell som Conny Öhman pläderar för om överenskommelse mellan landstingsförbund och stat visar tydligt att man inte har klarat uppgiften. Köerna ökar faktiskt. Då är åter min fråga: Varför kan vi inte hjälpas åt för att hitta instrument för att förkorta köerna? När det gäller vårt förslag om en tillgänglighetsgaranti konstaterar jag att vi har högre ambitioner att göra främst primärvården tillgängligare. Beträffande socialministerns uttalande om second opinion, vad är det som gäller? Har vi ytterligare förändringar i positiv riktning att vänta? Till sist ställde Conny Öhman några frågor till mig. Jag vill bara upprepa att vi har utvecklat vår politik genom stämmobeslut, och det kommer vi att fortsätta med. Det måste vara en pågående process. I remissfrågan anser vi att man utifrån lokala förutsättningar skall fälla avgörandet på lokal nivå. I fråga om öppenhet för alternativen är det för ett bra resultat väldigt viktigt att lyssna på patienten.
Fru talman! Jag beklagar, men jag deltar ju inte i era stämmor. Så det vore kanske intressant om Kenneth Johansson inför kammaren ville redogöra för vad som är bra med att använda de begränsade medel som står till vårdens förfogande på det sätt som han beskriver i sin reservation. I reservationen sägs det mycket tydligt att Kenneth Johansson är beredd att använda skattemedel för sådant som definitivt inte har någon erkänd verkan. Det innebär alltså att Kenneth Johansson är beredd att satsa skattemedel på sådant som inte är vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag tror faktiskt inte att skattebetalare vill lägga sina pengar på den typen av användning. Jag önskar att Kenneth Johansson ville utveckla dessa tankar, inte bara för sin egen partistämma utan för hela kammaren. Detta är första gången som jag har hört någon partiföreträdare så klart säga just det som Kenneth Johansson säger i sin reservation. När det gäller ambitionerna på sjukvårdspolitikens område finns det en del partiföreträdare som älskar att säga: Vi har högre ambitioner än alla andra. Jag tror att alla som kallar sig för sjukvårdspolitiker har exakt samma ambition på den här punkten, nämligen att ingen människa skall behöva vänta. Men det är inte så enkelt, Kenneth Johansson, som att man kan peka ut en enskild åtgärd och säga att den är lösningen. Prioriteringsutredningen att det var andra områden som försämrades under den tiden, inte minst vården i livets slutskede, som Prioriteringsutredningen därför ville sätta upp mycket högt på sin prioriteringslista. Det är inte så enkelt, Kenneth Johansson, som att en enskild åtgärd löser alla problem i vården.
Fru talman! Det är anmärkningsvärt att jag från majoriteten inte får svar på någon av de frågor som jag har ställt. Jag konstaterar det. Conny Öhman är välkommen att vara med på centerstämman - den hålls i Jönköping i sommar - och utveckla vår politik. Vi har öppenhet i partiet. Jag upprepar bara det som jag sade i mitt anförande. Om man sätter patienten i centrum handlar det om att hitta det som är den bästa lösningen för den enskilde patienten. Då kan man ibland behöva ta till även alternativa lösningar i syfte att tillgodose både patientens önskemål och patientens informationsbehov. Då kan man se till att det blir en bra behandling ur alla parters synvinklar. Jag tycker att det är ett klart besked på den punkten.
Fru talman! Beträffande alternativ har Socialstyrelsen - som Kenneth Johansson känner till - fått ett uppdrag som skall redovisas i början av nästa år, ett uppdrag som innebär att man skall belysa alla de olika aspekter som kan finnas på en eventuell behandlingsgaranti. Det är inte bara fråga om någon enskild infallsvinkel på detta problem, utan det gäller alla möjliga tänkbara infallsvinklar. Jag tycker att det är väldigt bra att Socialstyrelsen har fått ett sådant uppdrag. Då kommer frågor om resurser, om prioriteringar i vården och om patientens rättigheter att ställas i den skärningspunkt där det är som allra mest intressant att diskutera vårdpolitiken. Innan vi har den belysningen tycker jag inte att något parti skall ta ställning på det tvärsäkra sättet som en del gör i den här frågan.
Fru talman! När Conny Öhman talade om remisser och eventuella remisskrav blev jag lite fundersam. Hans tolkning av vad vi egentligen skall besluta om här i dag är exakt det som Folkpartiet för fram i sin motion, att remisser behövs egentligen bara i bristsituationer. Men jag kan inte se att utskottsmajoritetens skrivningar i betänkandet stämmer överens med den tolkning som Conny Öhman gör. Patienten har rätt vill man i många landsting kunna förfoga över rätten att skicka remisser till i princip varenda specialist, både inom och utanför landstinget. Jag måste fråga Conny Öhman: Vad är det som vi beslutar om i dag? Är det det som Folkpartiet har föreslagit, att remisser egentligen bara skall behövas vid tillfälliga bristsituationer? Eller är det det som står i betänkandet?
Fru talman! Om man går igenom de regler som i dag tillämpas i fråga om remisser i de olika landstingen finner man att det är en ganska bred flora av regler. En del landsting har över huvud taget inga remissregler. En del tillämpar systemet rakt över. Det måste vara så att landstingen har möjlighet att ha detta instrument i sin hand. Men om man använder sig av det instrumentet, då skall man icke diskriminera någon vårdgivare. Det är det som är det viktiga.
Fru talman! Det var ett ganska klargörande besked. Jag hoppas att även socialdemokratiska landstingspolitiker resonerar som Conny Öhman när det gäller remisstvånget. Jag tror faktiskt inte att de kommer att göra det, därför att det i dag finns väldigt många olika regler, precis som Conny Öhman säger. Det finns också regler som politikerna inte har satt upp, utan det har de olika klinikerna gjort. Det är detta som är det bekymmersamma med remisserna, att man inte vet vad som gäller, och det gör det svårt för patienterna. Politikerna ger en signal, medan klinikerna ger en annan signal. Varför skall vi inte kunna ta bort remisstvånget och låta människor söka de läkare de vill? Alla undersökningar visar att det inte finns några som helst ekonomiska följder av remisstvånget. Man styr inte patienterna på det viset. Det finns andra sätt att styra patienterna till rätt vårdgivare, t.ex. genom att prata med dem och informera dem.
Fru talman! Jag har den uppfattningen att remisstvång skall användas med försiktighet. Men i vissa situationer är det faktiskt nödvändigt att använda sig av det. Det förhållande som Kerstin Heinemann beskriver, att politiker i ett landsting har beslutat om ett regelverk för remisser och klinikerna tillämpar ett annat, är självfallet totalt otillfredsställande. Det måste ju vara så att en landstingsledning anger vad som skall gälla i ett enskilt landsting och att man sedan skall rätta sig efter det. Det förhållande som Kerstin Heinemann tog upp har ju också observerats i utskottets text. Det finns mycket klart uttalat att det självfallet inte får vara så. Det förvirrar bara patienter och anställda.

Fru talman! Jag kommer att koncentrera mig till frågan om rätt till förnyad medicinsk bedömning och tala för reservation nr 16. second opinion, måste vara generell om den skall ha någon mening över huvud taget. Det majoritetsförslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet står bakom inskränker rätten till förnyad bedömning så kraftigt att det är tveksamt om det över huvud taget är meningsfullt att säga att det föreligger en rätt till förnyad bedömning. Vänsterpartiets Rolf Olsson sade att detta är en klar förbättring, men jag tycker att problemet är att det här är en skenförbättring. Ytterst få kommer att få rätt till förnyad medicinsk bedömning, i synnerhet om utskottsmajoritetens tolkning av begränsningarna kommer att gälla. I det referat av propositionen som finns i utskottets betänkande anges det att minst ett av tre villkor skall vara uppfyllda för att patienten skall ha rätt till en s.k. second opinion. Antingen skall skadan vara allvarlig eller livshotande eller skall det saknas en klar och entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet eller skall de åtgärder som föreslås innebära särskilda risker för patienten. Men i utskottets egen bedömning anges det att alla dessa villkor skall vara uppfyllda. Där står det inte "eller" mellan villkoren utan "vidare krävs" och "dessutom skall". Det är en avgörande skillnad i dessa båda tolkningar, och det vore därför bra att få till protokollet vilken tolkning socialdemokrater, vänsterpartister och folkpartister som står bakom beslutet menar är den rätta. Rolf Olsson vill ha ryggen fri och hänvisar till ett särskilt yttrande där det betonas att reglerna måste ändras om de visar sig vara för snävt tilltagna. Det hade kanske varit bättre att införa en generell rätt till förnyad bedömning och sedan utvärdera det hela och göra förändringarna om det visar sig att reglerna är för generöst tilltagna. Fru talman! Om utskottsmajoritetens förslag också vinner majoritet i riksdagen får vi ingen rätt till förnyad medicinsk bedömning. Vi får en svårbedömd och begränsad skyldighet för hälso och sjukvården att i vissa situationer medverka till att patienten får möjlighet till förnyad bedömning, och det är någonting helt annat och mycket fattigare.
Fru talman! Jag är väldigt glad, och vill tacka både Matz Hammarström och Thomas Julin för det ställningstagande som Miljöpartiet har gjort här och den tydlighet med vilken man har pekat på det lite absurda i den här frågan. Men jag är lite besviken på att Miljöpartiet som har haft så stora möjligheter att påverka regeringspartiet i höst inte i förhandlingarna har drivit denna fråga, som man ju omfattar med emfas, med större kraft. Då hade vi haft ett beslut som hade varit bra för patienterna. Det är synd, men det tycks inte som om Miljöpartiet riktigt nått fram där. Ni hade haft större möjligheter än vi har att påverka regeringspartiet just nu.
Fru talman! Moderaterna hade kanske kunnat ägna lite kraft åt att försöka påverka Folkpartiet. Det hade ju räckt i den här frågan. Det är fortfarande en gåta för mig att Folkpartiet inte står bakom en rätt till förnyad medicinsk bedömning.
Fru talman! Vi har nog försökt påverka även Folkpartiet, men jag tror att er möjlighet just nu var utomordentligt stor att kunna påverka avgörandet.

Fru talman! Fredrik Reinfeldt har frågat mig om vilka skatte och regelförändringar som jag är beredd att föreslå för att minska volatiliteten, dvs. svängningarna, på Stockholmsbörsen och för att ge enskilda svenska ägare av svenska företag likvärdiga villkor som institutioner och utländska ägare. Vad gäller volatiliteten på Stockholmsbörsen delar jag Fredrik Reinfeldts bild att rörelserna på Stockholmsbörsen är större än på t.ex. New York eller Londonbörsen. Sett över de senaste åren har så varit fallet. Däremot har rörelserna på Stockholmsbörsen varit mindre än på börserna i Frankfurt och Helsingfors. En förklaring till detta, som också Fredrik Reinfeldt tar upp, är att kursutvecklingen på mindre börser domineras av ett färre antal stora företag. Ett börsindex med ett mindre antal aktier svänger mer än ett index som innehåller ett större antal aktier. Att börsindex på Stockholmsbörsen rör sig mer betyder dock inte att en placering i en enskild aktie blir mer riskfylld om aktien handlas på Stockholmsbörsen än om handeln sker på en större börs. En annan förklaring till att mindre börser kan väntas röra sig mer än större börser är att handelsvolymerna i enskilda aktier är större på de stora börserna. Därigenom går det att sälja eller köpa ett större antal aktier utan att aktiekursen påverkas. En ökad handelsvolym bidrar således till mindre rörelser i aktiekurserna. För mig är inte den koppling som Fredrik Reinfeldt gör mellan att Sverige står utanför valutaunionen och rörelserna på Stockholmsbörsen självklar. Valutarisken i en aktie påverkas av den verksamhet som företaget bedriver, inte av i vilken valuta aktien handlas. I grunden torde därför inte valutarisken i svenska aktier påverkas av om börshandeln sker i kronor eller euro. Det finns visserligen de som menar att det skulle underlätta för utländska placerare om svenska aktier handlades i euro. Enligt Reinfeldts eget resonemang skulle emellertid ett ökat utländskt intresse för svenska aktier snarast leda till ökade rörelser, inte minskade. Reinfeldts tanke att deltagande i valutaunionen skulle bidra till mindre rörelser på börsen motsägs också av att svängningarna är större både på Helsingfors och Frankfurtbörsen. Vad gäller hushållens aktieägande kan man konstatera att hushållens direkta ägande som andel av börsvärdet minskat. Samtidigt har dock hushållens aktieägande genom fonder ökat kraftigt. En övergång från direktägande till ägande genom fonder bör snarast ses som en effekt av ett bättre utbud av finansiella tjänster till hushållen. Genom framväxten av fondmarknaden har hushållens sparande i aktier underlättats väsentligt. Värdepappersfonder ger små investerare möjlighet att utan stora kostnader sprida sina risker över många olika aktier. Den främsta orsaken till att Stockholmsbörsen uppvisar större rörelser än de största börserna är således att Stockholmsbörsen är en relativt liten börs med relativt sett mindre handelsvolymer. Detta kan framför allt förklaras med att den svenska ekonomin är liten i jämförelse med t.ex. den i USA. I huvudsak beror dock kurssvängningarna på börsen på osäkerhet i värderingen av aktierna. Denna osäkerhet kan inte i någon högre grad påverkas genom förändringar av regelverket för de finansiella marknaderna. Däremot bidrar regeringen till en minskad osäkerhet genom en konsekvent genomförd allmän ekonomisk politik inriktad mot sunda statsfinanser och prisstabilitet. Fredrik Reinfeldt tar i sin interpellation också upp ett antal frågor om beskattningen av värdepapper. Samtliga partier i riksdagen har blivit inbjudna till överläggningar den 9 december om det framtida skattesystemet. Eftersom den framtida utformningen av värdepappersbeskattningen kan komma att aktualiseras i det sammanhanget avstår jag i dag från att närmare gå in på dessa frågor.
Fru talman! Som säkert noterats har vi ett intressant Stockholmsväder som gör att man gärna blir försenad. Därför hörde jag inte början på finansministerns svar. Men nu är det så vist ordnat i riksdagen att jag har haft svaret till läsning sedan i fredags. Jag har hunnit läsa det både en och två gånger. Interpellationen väcktes för att vi har kunnat observera en ökad volatilitet på den svenska börsen - Stockholmsbörsen. Den har varit särskilt stor under hösten. Gör det något? Viss volatilitet är väl både bra och samtidigt fullt naturligt. Större volatilitet - större kursförändringar - kan orsaka förändringar i beteende. Konsumtionsviljan kan påverkas, strukturen på sparandet kan påverkas och den viktiga förväntansbilden kan också påverkas. Det är det som gör det hela mer intressant också för oss i riksdagen. Vad orsakar den volatilitet vi har sett? Finansministern har nämnt några orsaker, och det tror jag säkert stämmer. Men jag tror att det finns grundläggande förutsättningar i de svenska regelsystemen för skatter som också påverkar. Vi vet att vi har en högre andel institutioner som är verksamma på Stockholmsbörsen. Det är en utveckling som har ökat. Vi har en hög andel utländskt ägande. Det är inte alltid något negativt, men det kan få konsekvensen att vi får börsaktörer som är mer kortsiktiga än andra aktörer. Detta är delvis ett symtom på ett större problem. Då kan man fråga sig vad man borde önska sig för utveckling. Dels måste vi ha bra förutsättningar för sparande och investeringar, dels är det bra med ett långsiktigt, stabilt ägaransvar. Det finns historiska exempel som visar på att småsparare är de som har allra minst beteendeförändringar när det sker stora kursförändringar. De har mindre antydan att försöka få korta vinster. En hög andel små ägare bidrar till en ökad stabilitet. Detta leder över till vissa förutsättningar som är ogynnsamma för små ägare på börsen. Indirekt ägande är skattemässigt gynnat framför direkt ägande. Det skulle sägas uppmuntra just det institutionella ägandet. Utländskt ägande av svenska företag i Sverige är skattemässigt gynnat framför att svenskar äger svenska företag. Detta är inte samma sak som att säga att vi inte skall uppmuntra utländskt ägande. Jag tycker inte att vi skall skapa regelsystem som är mer ofördelaktiga för svenskar när de äger företag i Sverige. De ofördelaktiga sparförutsättningarna riskerar driva svenska sparpengar ur landet. Då blir risken att de som blir kvar i Sverige och får de ofördelaktiga förutsättningarna får betala högre skatt i Sverige. Vilka är de? Förmodligen de som har minst möjligheter att flytta sina pengar. Jag ser som en bidragande orsak en skattepolitik som har funnits i Sverige under flera decennier som har lagt grunden för ägande och sparandestrukturen, där institutioner och utländska ägare är gynnade framför svenska ägare. Passivt ägande är gynnat framför aktivt ägande. Det är det jag tycker att vi har anledning att reagera över. Jag säger inte att vi ensidigt skall gynna svenskt småsparande, men vi borde åtminstone ha neutralitet mellan de olika sparformerna. Vi borde därmed också på ett helt annat sätt lägga grunden för ett långsiktigt ägaransvar i Sverige. Nu skall skattesamtalen inledas på onsdagen. Jag tycker att det vore intressant om inte finansministern kunde se någon sorts koppling till de resonemang som jag för och som ju kompletterar de resonemang som Åsbrink själv har framfört.
Fru talman! Den här diskussionen tenderar att vidgas utanför det ursprungliga syftet med interpellationen, nämligen de stora svängningarna på Stockholms fondbörs. Det är i och för sig acceptabelt. Jag tycker inte att de svängningarna skall beskrivas som något oerhört stort problem för Sverige och svensk ekonomi. Vi kan hantera dem, och det finns speciella förklaringar till dem, som vi varit inne på tidigare. När det gäller behandling av svenska ägare kontra utländska ägare skattemässigt och i andra avseenden och olika typer av ägande i Sverige är min principiella grundsyn att vi skall ha likabehandling och neutralitet så långt som möjligt. Jag har verkat i den stora skattereform som genomfördes i början av 90-talet för att uppnå största möjliga likformighet och neutralitet. Vi tog stora steg i den riktningen även om det kanske inte har lyckats till hundra procent. Under resten av 90-talet har utvecklingen snarast gått i motsatt riktning. Ett av syftena i de överläggningar som jag vill starta och som startar på onsdagen är att se om vi kan hitta en bred politisk majoritet för att på nytt stärka den principen. Neutralitet och likformighet i det svenska skattesystemet tror jag skulle ha stora värden. När det gäller utländska ägare är det naturligtvis svårare att uppnå en sådan likformighet. Vi förfogar inte över skattelagstiftningen i andra länder. Däremot är det internationella beroendet en allt starkare faktor som vi måste ta hänsyn till när vi utformar den svenska skattelagstiftningen. Alltför stora avvikelser gentemot omvärlden kan skapa problem, särskilt på de områden där vi har rörliga skattebaser, dvs. finansiellt kapital och en del andra områden där verksamheter kan flytta ut från landet om skattereglerna är alltför skiljaktiga. Jag kan nämna ett annat exempel. Jag har nyligen uttalat att vi bör öppna för större möjligheter för svenska försäkringsbolag att äga aktier i svenska företag, där vi faktiskt i dag har en ordning som gynnar utländskt ägande. Utländska försäkringsbolag har större möjligheter att äga aktier i svenska företag än svenska försäkringsbolag. Ett av skälen till att jag har auktoriserat den förändringen är just att uppnå en icke-diskriminering, dvs. att ge svenska försäkringsbolag bättre möjligheter än vad de haft hittills. Slutligen vill jag säga, när Fredrik Reinfeldt tar upp att småspararna bidrar till ökad stabilitet på fondbörsen, att det är möjligt att det är på det sättet. Då är det viktigt att komma ihåg att även om det institutionella ägandet har ökat i Sverige har vi å andra sidan ett mera spritt aktieägande än kanske något annat land. En mycket stor andel av den svenska befolkningen äger aktier. Låt vara att man många gånger väljer att göra det indirekt via aktiefonder, och det är en sparform som många gånger är mera praktisk och lätthanterlig för den lille aktiespararen än att direktäga aktier. Vi har ett spritt aktieägande, och jag har ingenting emot att den utvecklingen förstärks.
Fru talman! Låt mig först instämma i det goda i den förändring som finansministern indikerar när det gäller svenska försäkringsbolags möjligheter att placera i aktier som skapar konkurrensneutralitet med andra länder. Jag har inte heller försökt antyda att det skulle vara stor dramatik i den volatilitet, de kurssvängningar, som vi har sett under hösten. Däremot är det mer intressant att notera vad som just har skett under denna höst, vilket finansministern gör när han backar ett år i svaret, eftersom den mer varit präglad av att det faktiskt har varit ganska kraftiga kursnedgångar och över huvud taget förändringar under denna höst. Det är naturligtvis alltid intressant att ställa frågan: Hur beter sig den svenska börsen och den svenska ekonomin satt under lite press? Det vet ju alla att när vädret är vackert, vilket är allt annat än vad vi just nu har i Sverige, är det inga större problem. Problemen hopar sig när orosmolnen samlar ihop sig. Då tycker jag återigen att svensk ekonomi på olika sätt, den här gången kanske med en antydan till ökad volatilitet, visar en typ av nervositet som vi har anledning att fundera över. Det kan bero på att den svenska ekonomin är liten, men vi har också alltid att bevaka om det finns olika system i den svenska skattelagstiftningen som kanske bidrar till den här osäkerheten. Nu nämnde finansministern, och dessutom i uppmuntrande ordalag, att det svenska aktieägandet är utbrett och att mer än hälften av svenskarna numera äger aktier. Det är naturligtvis en väldigt positiv utveckling. Det kan man bl.a. uppmuntra ytterligare genom att privatisera stora statliga företag. Det är ett alldeles utmärkt sätt att få in fler ägare. Det har vi historiska exempel på. Men jag tycker också att det är viktigt att påpeka, vilket finansministern nämnde, att det är ett väldigt institutionellt ägande. De som styr några få, dessa stora fonder, har en tendens att mer se till nyckeltal, mer till hur man kan väga sig mot den allmänna kursutvecklingen i förhållande till dem som mer intresserar sig för det enskilda företaget och som på det sättet är med och utvecklar det svenska ägandet och företagandet. Jag hävdar att ett par skatteförändringar skulle vara nödvändiga för att dels långsiktigt nå det mål jag har nämnt, dels också för att skapa stabila förutsättningar för börsens utveckling och över huvud taget sparandeutvecklingen i Sverige. Dubbelbeskattningen på aktieutdelningar borde avskaffas. Förmögenhetsskatten borde avskaffas och realisationsvinstskatten på aktier borde sänkas eller åtminstone göras bättre för dem som har långsiktiga aktieinnehav. Med dessa förändringar skulle Sverige komma att mer likna den omvärld som Sverige befinner sig inom och där just beskattningen på ägande och på utdelningar är påtagligt lägre och där trenden under 90-talet varit att fler länder har sänkt eller avskaffat förmögenhetsskatten. Jag tror annars att vi tenderar att med svensk skattelagstiftning låsa in pengar i befintliga företag och skapa ett företagarklimat som inte gynnar framväxten av nya. Jag tror också att det kan leda till den typ av volatilitet som vi har sett denna höst, dvs. ett mer nervöst beteende, därför att andelen utländskt och institutionellt ägande har blivit för stor. Vi har ju all anledning att i stället uppmuntra ett enskilt svenskt ägande av svenska företag. Det är nu min förhoppning att vi skall kunna återkomma till detta. Det har åtminstone i någorlunda positiva ordalag nämnts att man skall se över alla delar av den svenska skattelagstiftningen. Låt oss hoppas att det också görs när skattesamtalen inleds på onsdagen.
Fru talman! Det här tenderar att bli en betydligt bredare diskussion än det ursprungliga syftet med interpellationen var. Nu tog Fredrik Reinfeldt upp ett antal moderata käpphästar inom skattepolitiken, och det må vara hänt. Jag vill bara påpeka att jag inte är så övertygad om sambanden. Att genomföra kraftiga skattesänkningar för kapitalägare leder inte med säkerhet till mindre svängningar på Stockholmsbörsen. Vi kan jämföra med vårt grannland Finland som har avskaffat dubbelbeskattningen på aktieutdelningar, men den finska börsen har haft större svängningar än den svenska. Det är inte så enkla samband. Mera grundläggande när det gäller att utforma skattepolitiken är naturligtvis att se på vilket behov av skatteinkomster vi har, dvs. vilka offentliga utgifter vi bestämmer oss för. Det handlar om de fördelningspolitiska ambitioner som vi har och som skiljer sig åt mellan våra partier. Det handlar om i vilken mån vi vill värna och förbättra resurserna till centrala områden inom välfärdspolitiken. Givet detta kan man komma till olika slutsatser om skattesystemets utformning. En annan viktig avvägning är relationen mellan skatt på kapital och skatt på arbete. Tendensen i många länder, inte minst i Europa, är att skatten på kapital successivt pressats ned, medan skatten på arbete snarare har höjts. Nu talar Fredrik Reinfeldt från moderata utgångspunkter och säger att det vore önskvärt att ytterligare sänka skatten på kapital. Om man gör detta är risken att man skapar ännu större skillnader och kanske ännu större skattebördor på arbete. Det ser jag inte som önskvärt. Jag ser snarare en utveckling i motsatt riktning som önskvärd, dvs. att närma de skattenivåerna varandra. Då får man faktiskt vara lite försiktig med att utlova stora skattesänkningar på kapital. Detta är saker som vi skall diskutera i de kommande skatteöverläggningarna. Vad de leder till framöver vet jag inte i dag. Jag har en ambition att försöka få en bred och stabil majoritet i riksdagen bakom en långsiktig utformning av skattepolitiken. Då kan kapitalbeskattningen naturligtvis komma in, men jag är övertygad om att också många andra områden inom skattesystemet kommer att föras in. Krav på och önskemål om skattesänkningar kan vi höra från alla möjliga håll. Mindre vanligt är att man får höra hur sådana skattesänkningar skall finansieras. För mig är detta ett oavvisligt krav. Vi kan inte utlova skattesänkningar om vi inte kan finansiera detta. Vi får inte börja låna igen för att genomföra skattesänkningar. Vi får inte äventyra de centrala delarna av välfärdspolitiken. Där vill jag dra en bestämd gräns. Kan vi enas om vissa sådana hållpunkter finns det förutsättningar att föra konstruktiva samtal om skattepolitiken.
Fru talman! Så är det ofta i politiken - man börjar i en enskild observation, och sedan vill man naturligtvis utifrån sina egna utgångspunkter försöka förklara vad det är för fenomen som uppträder. Det vore märkligt om jag hade andra än moderata utgångspunkter. Då kanske jag skulle fundera över vilket mandat jag sitter på här i riksdagen. Det är klart att jag tycker mig se en rätt tydlig koppling. Jag medgav att finansministern har bidragit med ytterligare några förklaringar till att Stockholmsbörsen kanske har en väldigt stor känslighet och till att det just när det har varit orosmoln på himlen och en press på kurserna, såsom det har varit denna höst, blir en större volatilitet i Sverige än i andra jämförbara länder. Det finns också andra exempel och i de fallen säkert också andra bidragande orsaker. Att vi är en liten ekonomi påverkar. Det finns annat. Jag menar att man kan läsa in förklaringar i det vi i riksdagen har att fatta beslut över - det är en del av de saker jag har nämnt. Därför är det oerhört viktigt, tycker jag, att man också kan enas kring det som finansministern själv antydde, dvs. att uppmuntra ett brett svenskt aktieägande. Där skulle jag också vilja lägga till följande. Kan vi dessutom åtminstone skapa neutralitet mellan direkt och indirekt ägande tror jag att vi också gör Sverige en tjänst, om vi på det sättet kan få fram mer av direkt ägande och mer av direkt intresse för enskilda svenska företag. Det är bättre än att man i för stor utsträckning följer hur den enskilda fonden går i tidningarna, utan att man förstår eller ser de företag som finns där bakom. Det kan vi faktiskt påverka. Vi kan via regelförändringar uppmuntra ett annat beteende än vad vi har just nu. Då kan vi också få en annan typ av beteende inom ekonomin än vad vi har sett denna höst.
Fru talman! Det är viktigt att diskutera skatteneutralitet mellan indirekt och direkt ägande. Kanske ännu viktigare är att diskutera skatteneutralitet mellan kapitalinkomster och arbetsinkomster. Om man sänker skatten på kapitalinkomster - det är ändå det som Fredrik Reinfeldt är inne på nu - ökar man ytterligare skillnaden mellan beskattning av kapitalinkomster och beskattning av arbetsinkomster. Det ser jag inte som önskvärt. Jag vill gå motsatt väg. Då gäller det att ha en helhetssyn och inte rycka loss en mindre del av skattesystemet och bortse från konsekvenserna för övriga skattesystem. Det andra jag vill ta upp är att vi, oavsett hur vi utformar skatteregler, också i framtiden får finna oss i att börskurser svänger upp och ned. Det behöver inte beskrivas som en stor olycka - i varje fall inte om det handlar om rimliga svängningar. På samma sätt får Sverige, som har en flytande växelkurs, leva med att den kursen svänger. Det är inte heller någon stor olycka utan en naturlig del av ett sådant system. Det viktiga som vi har att göra är att bevara en stark ekonomi och ytterligare stärka förtroendet för den svenska ekonomin. En sund och stark ekonomi ökar förtroendet både i Sverige och omvärlden för den svenska ekonomin och gör det möjligt för oss att möta påfrestningar, finansiell oro och internationella störningar av det slag som vi har upplevt det senaste året. Därför är det viktigt att hålla ordning och reda i de offentliga finanserna och att inte sänka skatter på ett sätt som leder till nya underskott. Det är viktigt att fortsätta att hålla inflationen låg också i framtiden. Gör vi det klarar vi påfrestningar som uppkommer, och då kan vi leva med måttliga svängningar oavsett om det handlar om aktiekurser eller växelkurser.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att stödja ett internationellt samarbete för att förebygga hiv aids är nära kopplat till de svenska kärnfrågorna för internationellt utvecklingssamarbete, nämligen fattigdom, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Om spridningen av hiv aids i många länder att betrakta som ett reellt hot mot utvecklingen i sin helhet. Det är vår uppgift att regelbundet påtala detta i våra möten med beslutsfattare och företrädare för såväl programländer som utvecklingsorganisationer. Sverige initierade hiv/aids-arbetet i multilaterala sammanhang genom att 1986 bidra med 10 miljoner kronor för att starta det globala aidsprogrammet i Världshälsoorganisationen . År 1993 tillsattes en internationell expertgrupp som under svensk ledning planerade hur FN bäst skulle samordna insatserna för att förebygga spridning av hiv/aids. Resultatet blev att man 1996 inrättade sekretariatet Unaids med uppgift att vara FN:s språkrör för hiv/aids-frågor och att främst samordna sex formella samarbetspartner inom FN WHO och Världsbanken. Unaids har med sin samordnande roll främst till uppgift att se till att tillgänglig kunskap om hiv/aids samlas och sprids, att länder erhåller praktiska verktyg för att agera nationellt och sist men inte minst att föra en dialog och påverka beslutsfattare. Sverige verkar för att arbetet på landnivå i första hand drivs av Unaids samarbetspartner som redan är etablerade i programländerna och att därigenom Unaids roll som globalt språkrör och samordnare förtydligas. Sverige och de övriga nordiska länderna svarar tillsammans för det största bidraget till Unaids. Utöver engagemanget för Unaids arbetar Sverige aktivt för att finna effektivare arbetsmetoder i FN-systemet som helhet. Sverige deltar t.ex. i arbetet att genomföra de reformförslag som FN:s generalsekreterare lanserade för ett år sedan. Reformförslagen handlar främst om samordning och effektivisering av FN:s samlade insatser i fält, vilket är en nödvändig förutsättning för att kunna beakta hiv/aids i FN:s reguljära verksamheter. För närvarande främjar Sverige ett utökat samarbete mellan relevanta aktörer kring sexuell och reproduktiv hälsa. Detta arbete blir särskilt angeläget under nästa år, då åtgärderna från befolkningskonferensen i Kairo kommer att följas upp och utvärderas. Vidare måste hiv/aids-åtgärder inkluderas i FN:s insatser för att förebygga narkotikamissbruk, vilket uppmärksammades under generalförsamlingens särskilda möte om narkotika i juni i år. Nya uppskattningar av hiv aids-insatserna att öka globalt, men framför allt i Afrika. Ett finansiellt stöd om 45 miljoner svenska kronor kommer att utgå till regionala hiv aids-stödet till regionen. Dessutom avses den svenska närvaron av hiv/aids-expertis i fält att utökas. Sida har på regeringens uppdrag utarbetat en strategi för hur Sverige skall arbeta med hiv aidsaspekter i regionala strategier och landprogram. De sektorer som främst berörs är undervisning, hälsa, lantbruk samt sektorer som inkluderar rörlig arbetskraft. Inom de svenska insatserna för internationellt utvecklingssamarbete ägnas mycket kraft åt att ta fram metoder för att skapa en gemensam grund för att identifiera, analysera och åtgärda hiv/aids i utvecklingssammanhang. Däremot eftersträvas inte att skapa en särskild hiv aids riskerar då att betraktas som en isolerad företeelse snarare än en integrerad utvecklingsaspekt. Riktade hiv aids på ett adekvat sätt är beaktat i den reguljära verksamheten. Sida och UD kommer också att förstärka kompetensen hos sin personal i detta arbete, både här hemma och på fältet.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Skälet till att jag aktualiserade den här debatten var det seminarium som ordnades i andrakammarsalen här i riksdagen den 19 november, samt naturligtvis att den internationella aidsdagen inträffade förra veckan. Socialministern gav mig då svar på vad som görs i Sverige. Vid det här seminariet uttalades en del kritiska synpunkter, både från Carl Wahren och från Lars Olof Kallings, när det gäller kampen mot hiv i världen. Också Unaids representant vittnade om hur svårt det här arbetet är. I år var temat för världsaidsdagen Ungdom - drivkraft för förändring. Kanske är det världens ungdomar som kan bryta udden av en del av känslorna av skuld och skam när det gäller hiv och aids. Det är också väldigt många unga människor i Afrika som nu förlorar sin föräldrageneration och ser konsekvenserna av sjukdomen. För epidemin har inte på något sätt stannat upp. Vi har båda siffror på hur illa det ser ut utanför vårt lands gränser. I-länderna har tack vare sin hyggliga ekonomi ändå lyckats ganska väl, men vi kan konstatera att år 1997 dog 2,3 miljoner människor av aids. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges befolkning. Detta är i sin tur ett hot mot världsekonomin, och det är därför ganska naturligt att Världsbanken har intresserat sig för frågan och skrivit en alldeles utmärkt rapport, Confronting AIDS: Public Priorities in a Global Epidemic, som kom 1997. Det mesta av pengarna för att bekämpa hiv går nu också genom Världsbanken. Men Carl Wahren, som tidigare var ansvarig för biståndsavdelningen inom OECD, var kritisk mot programmet. Det handlar mycket om att föra över pengar, men kvalitetstänkandet när det gäller att utvärdera insatserna lyser alltför mycket med sin frånvaro. Det är väl det jag vill fråga statsrådet om: hur vi bygger in ett kvalitetstänkande i vårt bistånd om man nu arbetar med mainstreaming-principen, som jag tycker att det ligger mycket i. Också Lars Olof Kallings, som arbetar mycket med hivepidemin på det internationella planet, hade kritiska synpunkter, t.ex. att alltför många länder av olika skäl gömmer och glömmer problemet genom den syn man har på sexualitet före ingånget äktenskap. Det påminner lite om den situation vi hade i Sverige när vi införde abortlagen. Vi kom då inte ut i skolorna med sex och samlevnadsundervisning därför att sex före äktenskapet inte var accepterat. På samma sätt nås inte heller homosexuella av information. I länder söder om Sahara har man ju en mycket negativ syn på homosexualitet. Jag vill alltså ta upp frågan om kvalitetssäkring, men också frågan om hur Sverige, utan att lägga sig i länders inre angelägenheter, kan få upp deras ögon för de grupper som av fundamentalistiska eller andra skäl i dag inte nås av förebyggande insatser eller information om detta.
Fru talman! Jag vill börja med att visa min uppskattning för Barbro Westerholms konsekventa och upprepade insatser i den här frågan. Den är nämligen oerhört viktig. Den har att göra med en nations inre styrka, särskilt i fråga om utvecklingsländer, och över huvud taget hur man prioriterar våra insatser i utvecklingssamarbetet. Vi är inte riktigt medvetna om att den kritik som framfördes under det seminarium som Barbro Westerholm åberopar skulle gälla i dag. Det har skett en hel del sedan 1996, då Världsbanken såsom jag påpekade blev en av sex samarbetspartner för Unaids. Det sker nu ett ökat utbyte av hiv/aids-kompetens mellan FN-organisationerna. Det sker en ökad samordning i fält och en ökad påtryckning mot beslutsfattare genom ökad samordning av FN:s insatser. Enligt mitt förmenande används också resurserna bättre. Världsbanken har kommit långt under en kort period, i och med ökade personalresurser i banken med just specialkompetens när det gäller hiv/aids. Det är nytt under de senaste åren. Jag vill också påpeka att Världsbanken är en av dessa sex organisationer. Lika väsentligt är ju samarbetet med Världshälsoorganisationen samt UNHCR. Aids är ju särskilt allvarligt för kvinnor och flyktingar. ILO har har också en viktig uppgift i att se till att hiv/aidssmittade inte diskrimineras i arbetsmarknadslagstiftningen osv. Det som jag tycker är viktigt är inte detta med att vi inte skulle ha rätt att lägga oss i. Jag tycker att vi skall ha rätt, särskilt när det gäller samarbetsländer, dvs. programländer, att uppmärksamma det allvarliga hot som föreligger mot landet i fråga - men också mot regionen och världen i stort - från denna oerhörda sjukdom. Allting måste börja inne i landet självt om det skall bli något verkligt resultat. Det kan det aldrig bli om något påtvingas från FN eller från Sverige. Medvetenheten om faran måste slå rot, åtgärderna måste vara lokalt förankrade och kunskapen måste finnas i länderna. Som ett exempel vill jag ta hur Sydafrika har hanterat den här frågan. Den blivande presidenten Thabo Mbeki höll på världsaidsdagen ett offentligt tal som gick ut över hela nationen. Man uppmanade hela nationen att stanna och lyssna. Många företag gav ledig dag åt sina anställda för att de skulle kunna lyssna på detta, och alla regeringsbyggnader flaggade på halv stång. Det han sade var bl.a. att 15 000 människor varje dag får aids i Sydafrika och att mer än 3 miljoner har blivit smittade. Detta är alltså verkligen en farsot som hotar själva nationens grund och, så att säga, post-apartheids konsolidering. Medvetenheten finns i Sydafrika, och det är just de länderna som vi särskilt skall satsa på och jobba med: De som själva tar ansvar och har insikt om det hela. Men givetvis kan vi inte släppa de enskilda personer i andra länder som drabbas av detta. Här gör Sverige och de nordiska länderna en oerhört stor insats.
Fru talman! Jag läser in i det att man villkorar biståndet på samma sätt som vi gör när det gäller gender-frågorna, vilket jag tycker är bra. Det jag också vill aktualisera, och det kanske är ytterligare ett motiv för regeringarna att satsa, är att även andra infektionssjukdomar följer i hivepidemins spår. Nu har tuberkulosen utvecklats som ett mycket allvarligt hot. Man upptäckte detta bl.a. i Spanien, där narkomaner sökte för övre luftvägsbesvär som visade sig vara tbc. Sedan kom man också att finna att de var hivsmittade i och med att de använt orena sprutor för sitt narkotikamissbruk. Genom att de har svårt att sköta sin tuberkulosmedicinering utvecklas nu resistens mot de läkemedel vi har mot tuberkulos, vilket är ett annat hot. Vi kan råka in i en situation som för oss hundra år tillbaka i tiden när det gäller att bekämpa tuberkulosen, på grund av hivepidemin. Tbc dödar i dag fler människor i världen än aids och malaria tillsammans. Får vi en resistensutveckling på grund av att vi inte klarar ut hivepidemin är det väldigt illa. Jag tolkar alltså in att regeringen har en mainstreaming-tanke bakom Sveriges internationella arbete med hiv, och det tror jag är riktigt. På konferenser ute i världen diskuteras hälsoreformer av olika slag. Om inte de ses i ljuset av hivepidemin blir väldigt många saker ett slag i luften. Här gäller det, som jag sade inledningsvis, att nå riskgrupper. Statsrådet nämnde kvinnorna helt kortfattat. De är en mycket sårbar grupp i många länder, därför att de tvingas till sex. De vågar inte säga nej till sex med sin make, trots att de vet att han sannolikt är hivsmittad och har haft många partner. När de går in i en graviditet skulle en ganska enkel medicinering i samband med förlossningen kunna halvera risken för det nyfödda barnet att hivsmittas. Men då vågar man inte tala om att man är hivsmittad, därför att det blir ett stigma. Då får man inte amma, och det blir signalen ut i samhället att man har hiv. Man blir diskriminerad. De mänskliga rättigheterna blir åsidosatta. Det är oerhört viktigt att ledarna för de länder där man i sitt arbete inte når ut effektivt till bl.a. kvinnor medvetandegörs. Jag vill fråga: Finns det planer på att på regeringsnivå visa på erfarenheter som t.ex. Sydafrika? Det skulle kunna vara ett utmärkt exempel, en förebild för andra länder att ta efter.
Fru talman! Mitt exempel från just Sydafrika visar att medvetenheten är mycket hög där och att man vidtar åtgärder som är mycket tydliga för alla och envar i Sydafrika. Thabo Mbeki, som var här nyligen, är oerhört medveten också om hotet mot regional fred, säkerhet och stabilitet som hiv/aids innebär. Man har inom södra Afrikas samarbetsorganisation, SADC, utarbetat en mekanism och ett samarbete för regional stabilitet. Det är riktigt att man för in den här typen av frågor också i det vidgade säkerhetsbegreppet. Jag är övertygad om att man gör så från sydafrikansk sida. Vi uppmärksammar bilateralt den här frågan i alla våra förehavanden med våra programländer. Det är en riktig slutsats som Barbro Westerholm drar, att detta nu ingår som en main-streaming, dvs. det ingår som en integrerad del av hiv/aids-bekämpningen i våra bilaterala strategier i programländerna och tillsammans med FN-verksamheten. Där ingår också något som Barbro Westerholm tog upp, nämligen sprututbytesprogram, att få rena sprutor. Det gör vi t.ex. i Kaliningrad och i Burma, lika mycket som i Lund och Malmö.
Fru talman! Det sista gladde mig, därför att av två dödshot är hivhotet det hundraprocentiga. Att vi har en lokal träta i Sverige beträffande sprututbytesprogrammet får ju inte negativt drabba andra. Jag vill avsluta debatten med att referera till Jonathan Mann, som grundade Globala aidsprogrammet vid Världshälsoorganisationen i mitten av 80-talet. Han var en dynamisk personlighet, men blev petad från WHO när man bytte generaldirektör 1988. Han omkom i höstas i en flygolycka på väg till Världshälsoorganisationen, därför att Gro Harlem Brundtland, ny generaldirektör, ville ha honom tillbaka som den resursperson han var. Nu blev det inte så, men jag hoppas att hans slutord vid den andra internationella konferensen om hälsa och mänskliga rättigheter kan bli vägledande för det internationella arbetet. Här betonade han behovet av förändringar när det gäller såväl mänskliga rättigheter i världen som folkhälsa: Det räcker inte att enbart arbeta för sina egna mänskliga rättigheter, man måste också arbeta för andras rättigheter, inte minst för dem som saknar en röst i samhället. Mann underströk att den framtida utvecklingen för folkhälsan i världen och för de mänskliga rättigheterna har kommit att bli överraskande nära sammankopplade. Man kan inte nå tillfredsställande resultat på det ena området utan att göra framsteg på det andra. För att nå resultat krävs att man ifrågasätter status quo i dagens samhälle. Han avslutade med ett citat av "The arch of history is long, but it bends towards justice." Jag hoppas och tror att vi i Sverige skall kunna medverka till den utvecklingen. Men det kräver mod, kunskap och förmåga till inkännande och även pengar.

Fru talman! Viola Furubjelkes interpellation uppmärksammar de nya utmaningarna för 2000-talets utvecklingssamarbete. Globaliseringen innebär stora möjligheter för världens fattiga, men också risker. Biståndets roll att genom fattigdomsbekämpning fungera som säkerhetsfrämjande faktor uppmärksammas alltmer. Utvecklingssamarbetet får en nyckelroll när det gäller att utveckla det gemensamma ansvaret på global nivå. Mot denna bakgrund ställs frågan om jag är beredd till en bred diskussion om och översyn av biståndsmålen inför 2000-talet. Svaret är ja. Det är en angelägen uppgift att i riksdagen och brett i samhället förankra en sammanhållen syn på utvecklingssamarbetets uppgifter inför 2000 Frågan om en biståndspolitisk översyn har rests många gånger under de senaste åren, också här i riksdagen. Syftet har då oftast varit avgränsat till en starkare betoning av något av de existerande biståndsmålen eller till införande av nya mål. Denna interpellation betonar snarare behovet av en helhetssyn för utvecklingssamarbetet, anpassad till vår tid. De mänskliga rättigheterna hålls fram som bärare av ett sammanhållet värdesystem för internationellt samarbete. Demokratin står starkare i världen. Ekonomierna integreras allt snabbare. Afrikas, Asiens och Latinamerikas vägval påverkar också Sveriges ekonomi och välfärd. Miljön och befolkningsfrågorna är några av de frågor av global räckvidd som kräver gemensamma svar. Utveckling i dag är alltmer en fråga om hur vi gemensamt hanterar vår framtid. Partnerskapstanken styr alltmer våra sätt att samarbeta. Fred, demokrati och utveckling är intimt sammanlänkade. Utifrån förståelsen av den helheten, av fred, demokrati och utveckling, utformas Sveriges internationella ansvarstagande, intressen och samarbete. Att bidra till att höja de fattiga folkens levnadsnivå, som det uttrycktes 1962, är för biståndets del grundläggande och äger alltjämt sin giltighet. Att utrota fattigdomen under överskådlig tid är en möjlig uppgift och det som i grunden motiverar vårt stora biståndsengagemang. Under senare år har både Sida och regeringen bedrivit ett intensivt förändringsarbete. Riksdagen har diskuterat, drivit på och bekräftat denna policyförnyelse. I en rad skrivelser till riksdagen har biståndspolitiken utvecklats och anpassats både med hänsyn till de förändrade förutsättningarna och till de ökade erfarenheterna av och kunskaperna om utvecklingssamarbetet. Det har också resulterat i nya handlingsplaner, riktlinjer och handböcker för biståndets genomförande. Samtidigt har en omfattande omorganisation skett av biståndsadministrationen. På många sätt har därför förutsättningar skapats för ett modernt och effektivt svenskt bistånd inför 2000-talet. Utvecklingssamarbetets roller, samarbetspartner och metoder förändras ständigt. Behovet av koherens mellan olika politikområden kommer att öka på både nationell, europeisk och internationell nivå. Biståndet integreras i den vidare utrikespolitiken, exempelvis säkerhets och handelspolitiken. De skrivelser som regeringen presenterat om fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter samt jämställdhet och hållbar utveckling utgör grundstommen i en översyn av biståndsmålen inför 2000-talet. Det är ett vittomfattande men samtidigt skiftande material, som tillkommit vid olika tidpunkter. Vissa frågor omfattas endast delvis eller inte alls i skrivelserna. Min bedömning är därför, fru talman, att det finns behov av ett sammanfattande arbete som också breddar diskussionen inom vissa områden. Bl.a. kan fattigdomsbekämpningens och det humanitära biståndets konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande roll närmare belysas. Även frågor av allmän karaktär som utvecklas inom arbetet med strategier för olika regioner, främst Afrika, Asien och regionen Mellanöstern-Nordafrika bör integreras i denna syntes. Det är också viktigt att i förändringsarbetet utnyttja resultaten av den på senare tid ökande forskningen kring biståndets effektivitet, exempelvis Världsbankens forskningsarbete, som nyligen publicerat sin rapport "Assessing Aid", och det arbete om biståndsberoende som gjorts på uppdrag av bl.a. Sida och UD. Det finns också andra studier. Som svar till Viola Furubjelke vill jag därför framföra att regeringen avser att bidra till att intensifiera diskussionen i det svenska samhället om utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbetet inför 2000-talet. Regeringen kommer därför att inbjuda riksdagens partier till en parlamentariskt förankrad översyn av utvecklingssamarbetets mål och utmaningar inför 2000-talet. Formerna för denna återkommer regeringen till efter att ha lyssnat på diskussionen här i riksdagen. Det är också viktigt att engagera Sveriges folkrörelser och allmänhet i dessa frågor.
Fru talman! Jag vill tacka biståndsministern för svaret på den här interpellationen. Det är ett mycket positivt svar. Det visar att de tankar som jag lyfte fram i min interpellation har fallit i mycket god jord och att det finns en stor samsyn om behovet av att nu få en mera holistisk syn på utvecklingssamarbetet. När de första målen för utvecklingsbiståndet formulerades för mer än 35 år sedan hade vi inte den kunskap vi har i dag. Oerhört mycket har hänt på alla områden, inte minst i de internationella relationerna, där utvecklingen har gått allt snabbare. Det är inte så att de mål som vi har i dag inte är relevanta, men det är så mycket mer som har kommit till, så mycket mer kunskap och så mycket mer erfarenhet som vi måste ta fasta på. Biståndet har också successivt förändrats utan att målen därför har förändrats och man har följt upp det i målformuleringarna. Vi har, för att ta ett exempel, fått ett barnperspektiv i biståndet som inte finns uttryckt i målen efter det att barnkonventionen har kommit till. En fråga som nyligen var uppe här genom Barbro Westerholms interpellation, hiv och aids som får allt större betydelse i utvecklingssamarbetet, finns heller inte angiven på något sätt i målet. En av de allra viktigaste förändringarna är ändå att efter det kalla kriget har de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna och deras konfliktförebyggande effekter alltmer uppmärksammats, och det här har en tydlig koppling till biståndet. Genom utvecklingssamarbetet kan man på det här sättet föra en konfliktförebyggande politik. Det gör att biståndet går över gränserna mot utrikes och säkerhetspolitiken och att det krävs en samordning, inte bara här i Sverige utan också internationellt. Sverige är en aktör, en viktig aktör, i biståndssammanhang på det internationella området. Vi har som en av de fyra främsta biståndsgivarna ett gott namn inom EU och har alla förutsättningar att där få bra genomslag. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi inför millennieskiftet och den millenniumförsamling som FN kommer att ha försöker få en syn på utvecklingssamarbetets roll för konfliktförebyggande och för att på olika sätt fullfölja uppfyllandet fullständigt av de mänskliga rättigheterna. Sverige kan spela en roll där. Jag har under ett antal år behandlat motioner i utrikesutskottet om en översyn av biståndsmålen, men jag skulle vilja säga att den här interpellationen har ett mycket bredare anslag. Det man har krävt från partierna tidigare har varit t.ex. från Moderaterna att man genom en snabb tillväxt skall utrota fattigdomen. Men tillväxt är väldigt mycket mer än bara BNP eller inkomst per capita. Vi pratar i dag om mänsklig tillväxt. Det inbegriper hälsa, utbildning och mycket annat. Folkpartiet har krävt att kravet på uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna, demokratikravet, skall vara övergripande. Det är naturligtvis oerhört viktigt att detta finns, men basbehoven är inte reglerade i de mänskliga rättigheterna. Vi talar om mänskliga rättigheter som en sak och människors behov som en annan sak. Partnerskapet, till slut, är oerhört viktigt, och det gör att inte vi längre ensamma har tolkningsföreträde, men vi vinner någonting annat: betydligt större effektivitet i biståndet, det som Världsbanken talar om. När man kan få en samsyn med sin partner och ett fullt engagemang också från biståndsmottagarna, då har vi uppnått det vi vill med biståndet. Mot den här bakgrunden, fru talman, skulle jag vilja höra ytterligare om biståndsministern kunde utveckla våra möjligheter att i ett internationellt sammanhang få gehör för en sådan här syn på biståndet.
Fru talman! Viola Furubjelke har med sitt inlägg här verkligen påvisat hur mycket som behöver läggas till egentligen, nu i globaliseringens tidevarv, till våra ursprungliga mål och strategier. En del är ju redan inkorporerat, som barnstrategin och mycket annat; hiv och aids talade vi om nyss. Men just hur globaliseringen har drabbat länder med en väldig kraft har vi sett följderna av i Asienkrisen och situationen i Ryssland. Det visar ju tydligt att det inte räcker med att bara satsa på ekonomisk tillväxt, som man gjorde i stor utsträckning i de asiatiska ekonomierna. Om man inte samtidigt har en social strategi för nationell sammanhållning drabbas människor när de ekonomiska virvelvindarna börjar blåsa, och då faller hela samhällsstrukturen samman. Lärdomen, i globaliseringens tid, för små stater som för stora stater, är att man måste ha soliditet i ekonomin, men också solidaritet i samhället och i världen. Det här synsättet kommer också nu att prägla arbetet inom EU, där vi från svensk sida driver och har fått upp på dagordningen att globaliseringens konsekvenser måste in i våra strategier. Vi måste utveckla en helt ny strategi som är anpassad till globaliseringens konsekvenser. Vi måste utnyttja de positiva krafterna och se till att vi inte får en permanent strukturell underklass, vilket skulle leda till ett slags global apartheid, i utvecklingsländerna men också i våra egna länder. Detta måste vi utveckla en ny strategi för, och det är det vi tänker göra med det här arbetet tillsammans. Jag skulle också vilja peka på hur viktig den sociala dimensionen är i detta sammanhang. Ta som exempel vårt jättestora grannland Ryssland där var fjärde människa är fattig och förbannad, om jag får säga så. Detta är ett hot mot den inre sammanhållningen och säkerheten och i sin också för vår gemensamma säkerhet. Att negligera den sociala dimensionen i vårt samarbete med länder av typen Ryssland men även andra länder är fatalt. Det har vi inte gjort, men det har varit en sådan tendens i de stora multilaterala organisationerna och i de stora hjälppaket som tidigare har utvecklats. Ett område som jag skulle vilja belysa är målen för utvecklingssamarbetet. Vi har sex mål för det svenska utvecklingssamarbetet. Det senaste målet vi satte upp är jämställdhetsmålet. Ett mål är oberoendemålet, där vi säger att vi skall stödja ekonomisk och politisk självständighet. Jag menar att oberoendemålet i dag, när vi ser globaliseringskonsekvenser och hur sammanvävda vi är i något slags globalt samöde, inte kan var samma som tidigare då det gällde att stå emot kolonialism och yttre stormaktsaggression. Oberoendemålet i svenskt utvecklingssamarbete får i dag närmast tolkas som syftande till att stödja enskilda länder att kunna delta i det internationella samarbete som medför ömsesidiga fördelar. Det kan ske genom att man stöder ländernas kapacitet att delta i internationella förhandlingar, vilket vi gör, eller att hantera de internationella kapitalrörelserna, liksom man ger ett stöd för att få till stånd hållbara skuldlättnader för de fattigaste länderna. Detta är några av de exempel som vi kommer att behöva belysa.
Fru talman! Det låter väldigt hoppingivande. Jag är övertygad om att en sådan översyn kommer att leda fram till en revision av våra biståndsmål men att vi samtidigt behåller de grundvärderingar som biståndet i dag vilar på. Det är så jag uppfattat biståndsministern här. Vi hade för ett par veckor sedan besök av Världsbankens forskningschef David Dollar. Han redogjorde för sin forskningsstudie Assessing Aid, som också biståndsministern nämner i svaret på interpellationen. Under sammankomsten restes en lång rad frågeställningar som visar att inte heller ett enskilt avgränsat forskningsprojekt kan svara på alla frågor. Med detta vill jag ha sagt att en sådan utredning måste gå ordentligt på djupet, vara analyserande och ta in så mycket som möjligt av den verklighet vi ser i dag och de utmaningar vi ser inför 2000-talet. Jag vill än en gång tacka biståndsministern för svaret. Jag ser fram emot att en sådan utredning skall ytterligare effektivisera det svenska biståndet.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat vilka initiativ jag anser erforderliga för att få gediget underlag för en planerad kampanj för att påverka attityderna när det gäller ungdomars syn på sex, vilka insatser jag anser nödvändiga för att markera föräldraansvaret när det gäller barns och ungdomars fostran och vilka konkreta insatser utöver en eventuell kampanj jag överväger för att förebygga och ingripa mot den typ av sexuella övergrepp bland tonåringar som på senare tid fått stor uppmärksamhet. Jag vill inledningsvis säga att jag inte tror att enbart en kampanj kan ge några bestående lösningar på så svåra problem som vi här har att göra med. Det kan vara ett sätt att belysa och synliggöra problemet. Jag tror att vi noga måste tänka efter och se vad vi hittills gjort för insatser för att motverka våld mot och mobbning av flickor och kvinnor. Jag anser att vi måste verka brett och på djupet för att kunna komma åt den här typen av problem som i grunden har med värderingar att göra och som är ett hinder för den fortsatta utvecklingen mot jämställdhet mellan flickor och pojkar och kvinnor och män. Till att börja med kommer jag att tillsammans med mina kolleger på Justitie-, Social-, Utbildningsoch Kulturdepartementen kartlägga de insatser som gjorts inom de olika områdena. Sedan kommer jag att ta ställning till vad som ytterligare bör göras. Av skolministerns tidigare lämnade interpellationssvar har framgått att bestämmelserna mot mobbning och andra kränkande handlingar redan i dag är tydliga och klara i såväl skollag som läroplaner. Det är således inte i själva regelverket som bristerna finns, snarare i tillämpningen av dessa regler i skolorna. Det är viktigt att båda föräldrarna tar sitt ansvar för flickorna och pojkarna under uppväxtåren. För att stödja föräldrarna i detta tillsatte regeringen Föräldrautbildningsutredningen, som hade i uppgift att kartlägga, beskriva och analysera verksamheter med föräldrautbildning och föräldrastöd. Utredningen lämnade betänkandet Stöd i föräldraskapet. Det har nu remissbehandlats, och regeringen planerar en proposition under våren 1999. Jag anser att vi måste verka på bred front. Därför är det mycket glädjande att det finns rörelser där män aktivt motarbetar andra mäns våld mot kvinnor, t.ex. Manligt nätverk mot mäns våld, som nu har ett par tusen medlemmar, och White Ribbon, som förra veckan genomförde sin första kampanj i Sverige. White Ribbon är en rörelse som startade i Kanada i början av 90-talet, där en handfull män lyckades etablera en symbol, ett litet vitt band synligt fästat på klädseln, för att markera erkännandet av problemet och avståndstagande från våldet. Här har t.ex. riksdagens manliga ledamöter möjlighet att medverka i denna utomordentligt betydelsefulla opinionsbildning. Ungdomar behöver bra förebilder, och där har alla vuxna möjlighet att göra sin insats.

Fru talman! Jag får först tacka för svaret, men för att vara rakt på sak: Det lät bättre i TV. Det är uppenbart att uttalandena där mest var ett uttryck för stundens ingivelse. Men det behöver inte vara fel för det. Bakgrunden till min interpellation var att jämställdhetsministern med anledning av flera allvarliga gruppvåldtäkter m.m. besökte Södertälje. I samband med besöket och i flera intervjuer sades det att regeringen har planer på en landsomfattande kampanj för att påverka attityderna. Det väckte min nyfikenhet, eftersom jag delar uppfattningen att någonting måste göras. De händelser som man har anmält i Södertälje är upprörande, även om någon anmälan tagits tillbaka. Det är nödvändigt att fråga sig om övergrepp är enstaka exempel eller uttryck för en mer allmän inställning bland unga. Rapporter om ett rått och sexistiskt språkbruk m.m. liksom att många ungdomar rent psykiskt mår väldigt dåligt måste vi ta på allvar. Om man skall ha en statlig kampanj krävs naturligtvis att den har ett ordentligt gediget underlag i sakfrågorna och en bestämd målformulering. Det har regeringen inte. Nu säger statsrådet dessutom att hon inte tror att en kampanj kan lösa problemet. Det tror väl egentligen ingen. Det finns således inget underlag för den kampanj man talade om eller några planer för hur en beredning av en sådan skall gå till. Vad jag förstått av svaret är att fyra statsråd skall tala med varandra om vad som hittills är gjort för att sedan ta ställning till en fortsättning. Därför skulle jag vilja fråga Margareta Winberg när den kartläggningen kommer att vara färdig. Min andra fråga gällde hur föräldrars ansvar för barnens fostrans skall kunna markeras bättre. Där är statsrådet konkret. Hon hänvisar till en proposition i vår om Föräldrautbildningsutredningen. Jag skall med väldigt stort intresse vänta på den. Jag är övertygad om att föräldrar måste stärkas och bli mer medvetna i sitt föräldraansvar om unga människor bl.a. skall kunna skaffa sig en sund syn i sex och samlevnadsfrågor. Jämställdhetsministern, som själv har en bakgrund som lärare, inser förstås att skolan inte ensam kan klara dessa uppgifter. Det är för övrigt uppenbart när man ser sig omkring. Jag tror däremot att skolan och hemmen måste samverka och ha ett förtroende för varandra. Man blir då allvarligt bekymrad och upprörd när man läser uttalanden av typen att det skall visas porrfilm i skolan. Jag tror inte att skolministern sade så egentligen, men det var vad tidningen skrev. Det är ett väldigt stort problem. Risken är att man ger intryck av att sex och samlevnadsundervisning är något annat än vad det skall vara. Skolans huvuduppgift när det gäller sexoch samlevnadsundervisning måste vara att stå för saklighet och positiva värderingar. Unga människor i dag får alldeles för många intryck som visar på att sexualitet skulle handla om tävling, våld och elitgymnastik och väldigt lite om närhet, ömhet och respekt för varandra. Jag tror att skolan har en uppgift här. Men det är också så att ungdomar i dag drar på sig könssjukdomar och annat. Det har blivit ett allvarligt bekymmer i skolhälsovården. Därför måste man också ha en saklighet med i undervisningen. Så här i den första vändan skulle jag vilja säga att skolan inte löser den uppgiften bra. Jag tror inte att det är så, men ingen kan svara på vad som gäller. Vi vet inte i dag om ungdomar får den sex och samlevnadsundervisning de har rätt till. Jag har krävt av skolministern att man skall ta itu med det här. Sedan ett par år tillbaka har vi nya regler i läroplanerna. Vi vet faktiskt inte om eleverna får den grundundervisning de har rätt till. Jag tror att man skall börja där.
Fru talman! Jag vet inte vilka av mina uttalanden i TV som Beatrice Ask syftar på som lät bättre än det jag säger i dag. Men vad jag sade där var att innan vi gör någon sådan här kampanj - som för övrigt var ett önskemål från dem som arbetade på fältet med de här frågorna, nämligen socialarbetarna och politikerna i Södertälje - måste vi få ett underlag och veta vad som redan nu pågår. Jag menar att man inte skall dra i gång en kampanj för kampanjens egen skull. Vi måste se vad som pågår i Sverige i dag och vad vi behöver komplettera med. Det sade jag redan då, och det håller jag fast vid. Det är det underlaget som vi nu tar fram. Det gör vi genom att vi har en statssekreterargrupp med statssekreterare från de departement som jag nämnde i mitt första inlägg som gör en genomgång av vad som görs. Den sammanställningen blir klar nu före jul. Någon gång efter nyår är vi redo att se efter om vi kan hitta något ytterligare. Det är självfallet så att en kampanj inte kan lösa detta, som jag sade. Här handlar det om djupa och grundläggande värderingar som måste förändras. Men ibland, när det händer sådana här saker och när man tycker att det ändå har gått för långt, måste man markera genom att göra ett nedslag här och nu och göra t.ex. en kampanj. Men det är ändå i det kortsiktiga perspektivet. Det långsiktiga handlar om någonting helt annat. Det handlar t.ex. om hur vi skall få mycket små pojkar och flickor att förändra sina väldigt traditionella pojk och flickroller. Där spelar inte bara skolan, och föräldrarna naturligtvis, en strategisk roll utan förskolan är också oerhört viktig. Där pågår det många intressanta försök runt om i landet där man försöker få små pojkar och små flickor att spränga sina traditionella roller. Vad jag förstår har man uppnått ganska positiva och mycket intressanta resultat. Sedan delar jag uppfattningen att skolan inte kan klara detta ensam. Det har jag aldrig sagt heller. Det framgår av svaret att skolan skall samarbeta med föräldrarna. Men skolan kan inte frånta sig sitt ansvar. Skolan har ett ansvar utöver det väldigt strikta lärandet. Skolan har också ett ansvar, och där tyckte jag ändå att vi var överens, att förmedla det som Beatrice Ask kallar för positiva värderingar. Det handlar alltså om en värdering som stämmer överens med den som det civila samhället står för. Den stämmer inte överens med de värderingar som präglar de förhållandevis få unga pojkar som nu misshandlar och våldtar unga flickor. Jag delar alltså uppfattningen att skolan skall förmedla dessa positiva värderingar och dessutom förmedla saklighet. Nu kan det kanske vara svårt att få detta att gå ihop. Det är ju två skilda saker. Saklighet är det mer rent medicinska och tekniska om hur vi ser ut och vad som händer om vi gör si eller så. Det är saklighet. De positiva värderingarna är präglade av just en värdering, och de kan aldrig vara sakliga. Svaret på frågan är att statssekreterargruppen jobbar. Den skall vara klar före jul. Någon gång efter jul har vi det underlag som vi behöver. Jag kan inte stå här i dag och tala om vilket underlag det är, eftersom det inte är framme än. Jag tror att man måste arbeta så, för att inte göra ett dubbelarbete och inte göra en kampanj för dess egen skull.
Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att jag inte tror att Margareta Winberg och jag har olika uppfattningar, men man måste ju reda ut vad som sägs. Jag lyssnade noga på flera intervjuer, och man klipper och klistrar ju i TV också. Det intryck man fick var att här var det en kampanj som var fix och färdig, och så är det då inte. Det är väl bra att man arbetar så skyndsamt på statssekreterarnivå för att få fram kunskaper om vad som är gjort och vad som inte är gjort. När det gäller sex och samlevnadsundervisningen i skolan är det så att vi behöver ett bättre och mer gediget underlag om vad som faktiskt händer. Det är på tok för många broschyrer och för många allmänna uttalanden. Det är för lite av kontroll och uppföljning av det som är den minsta gemensamma nämnaren. Jag är angelägen om att alla elever i den svenska skolan faktiskt får del av sex och samlevnadsundervisningen. Det är här detta med föräldrarna kommer in. Skolan möter ju elever och människor från alla olika religioner och kulturer. I de här frågorna, som ju många gånger är väldigt känsloladdade, är det mycket lätt att stöta ifrån sig en och annan. Jag tänker inte minst på många flickor med invandrarbakgrund. De befinner sig i en mycket känslig situation där det svenska samhället och familjernas attityder ofta balanserar på en mycket liten gemensam nämnare. Här tror jag att det är mycket viktigt att vinnlägga sig om respekt och allsidighet för att de som behöver de kunskaper och värderingar skolan skall förmedla också får del av dem. Det är därför jag tycker att man skall vara mycket omsorgsfull med de signaler man skickar ut. Här har jag ingenting att erinra mot vad Margareta Winberg har sagt. Jag är mer irriterad över att medierna försöker ta så snabba grepp när de skall beskriva de här frågorna. Nu senast var jag också utmålad som väldigt pryd, eftersom jag inte tyckte att porrfilm var kul. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det är rätt äckligt, och det tycker jag att man skall få säga. Jag har ingenting emot att man diskuterar och sakligt analyserar pornografi, men jag tror att det är farligt att säga att det är en generell undervisningsform. Då tror jag att man stöter ifrån sig många som skulle behöva de kunskaper skolan ändå har även på detta område. Sedan är det naturligtvis så att det långsiktigt handlar väldigt mycket om manligt och kvinnligt. Jag vill skicka med jämställdhetsministern att vi under den borgerliga regeringen genomförde en väldigt bra utredning om manligt och kvinnligt i skolan. Där landade man bl.a. på slutsatsen att man måste arbeta med manligt och kvinnligt som en pedagogisk fråga. Man grundade det på ganska mycket kunskaper om inlärning och om pojkar och flickor och hur de skiljer sig åt. Tyvärr har de socialdemokratiska regeringarna hittills inte gjort särskilt mycket för att följa upp detta. Jag tror att det är mycket väsentligt. Det är ju precis som jämställdhetsministern säger. Det finns en hel del bra exempel, men det är en ad hoc-verksamhet. Jag tror att man måste manifestera och slå fast att manligt och kvinnligt är en pedagogisk fråga just i skolan. Man måste öka medvetenheten om de skillnader som finns, om vi skall nå resultat. Det här är ett mycket långsiktigt arbete, och man måste klara både långsiktigheten och detta med att säga ifrån på skarpen när det har gått för långt. Och det har det naturligtvis gjort när det gäller de exempel som kvällspress och andra älskar att ägna sig åt. Jag tror att vi kan göra både-och. Jag hoppas att det kommer förslag på insatser som vi kan dra lärdom av efter jul.
Fru talman! Det som görs i skolan är mycket viktigt. Det går att göra mycket mer där. Men jag menar ändå att skolan har en föregångare i förskolan. Det är oerhört viktigt vad vi gör även där. Det finns forskning som visar att efter fem års ålder är vi mer eller mindre fast i de roller som vi har vuxit in i eller uppfostrats in i av tradition och gammal vana. Därför är det så ofantligt viktigt att vi har en medveten pedagogik i förskolan. Jag är inte säker på att så har varit fallet. De förskolor som jag har varit på hävdar ju många gånger också detta. Jag var t.ex. uppe i Gävle på Tittmyrans förskola där man, med förebild från Island, har utvecklat en alldeles annorlunda pedagogik där man i pojk och flickgrupper verkligen försöker att träna pojkar och flickor i att spränga sina egna gränser. Flickorna får träna sig i mod och styrka, och pojkarna får träna sig i empati och saker som har med upplevelse, ljuv musik och sköna saker att göra. Jag tror att det är där vi måste börja. De förskollärare som jag mötte hävdade bestämt - det får stå för dem, men jag tycker ändå att det ligger lite i vad de säger - att det inte är fel på hemmen eller barnen, utan på bemötandet som dessa barn får i förskola och skola. Jag tycker att det är en intressant iakttagelse som personalen har gjort. Ur detta har de alltså tänkt om och skapat en ny pedagogik som tar sikte på modet hos flickorna och ömsintheten hos pojkarna. Det är något som vi ju vet finns hos oss alla men som inte tillåts att utvecklas på grund av de roller som vi tror att vi måste vara i. På skolans område, precis som på så många andra politikområden, driver vi main streaming. Det betyder att ett kvinno och mansperspektiv skall genomsyra undervisningen. Jag tror att pedagogiken även där måste utvecklas ytterligare. Samtidigt skall vi komma ihåg att det här är ett relativt nytt sätt att tänka och att driva undervisning på, så det kommer sannolikt att ta tid. Vi vet väl båda att man inte kan pådyvla människor, i det här fallet personal inom barnomsorg eller grundskola, en åsikt. De måste själva känna att det är rätt för att det skall bli bra när man som lärare eller förskollärare utövar sitt yrke. Slutligen vill jag också säga att jag tror att det är farligt att peka ut - jag kände nästan att Beatrice Ask gjorde det - invandrare. Vi måste komma ihåg att de övergrepp som nu begås i Sverige begås av alla grupper.
Fru talman! Bevare mig väl för den koppling som Margareta Winberg varnade för. Det var inte alls min tanke. Tvärtom finns det naturligtvis väldigt många olika grupper, både de som har problem och de som inte har problem. Jag tror att det är de allra mest skötsamma som drar sig för att komma till skolan när man tar itu med detta på ett alltför tydligt sätt eller skickar felaktiga signaler. Det kunde lika gärna ha handlat om några barn från söndagsskolan som hade hållits hemma, så det behöver inte handla om invandrarungdomar. Men vi vet - och det måste man våga prata om - att kulturkrockar mellan det svenska samhället och andra religioner ibland får sådana effekter att det är viktigt att vara varlig med orden och att vinnlägga sig om ömsesidig respekt. Det tror jag att vi måste prata tydligare om än vad vi gör i dag. Vi är helt överens om att det här med pedagogik liksom manligt och kvinnligt i skolan är viktigt, och det gäller även i förskolan och de små barnen. Låt mig ändå, eftersom jag klev upp i talarstolen, bara säga något när det gäller de problem som är så uppenbara i dag. Pojkar och flickor far illa i tonåren just nu på grund av att det händer mycket otrevligheter. De drar på sig sjukdomar och erfarenheter som de inte har någon glädje av. Då tror jag att vi som vuxna måste sätta gränser och våga säga nej. Allting är inte acceptabelt. På den här punkten behövs det väldigt mycket, och jag hoppas på den proposition i vår som skall beröra föräldrautbildning. Men jag tror också att signalerna från oss politiker måste vara att man som förälder tar reda på var ungarna är på kvällarna. Det kan inte vara rimligt att de är ute nätterna igenom. Man bör som förälder också ha ett ansvar för att veta var barnen är och med vem. Annars hamnar de väldigt lätt i situationer som är allvarliga. Det här ligger också i det som är vår uppgift när det gäller att fostra och att ha omsorg om barn och ungdomar. Det är väldigt lätt att vi glömmer bort de lite äldre och tuffare ungdomarna, och det får vi inte göra.
Fru talman! Självfallet skall vuxenvärlden våga sätta gränser. Det är möjligt att vuxenvärlden har varit för dålig på det, på att också våga säga nej. Det gäller också flickor och kvinnor. Det gäller att våga och få lov att säga nej. Det är ju en del i den diskussion som har varit. Men jag vill också vända på det hela. Jag anklagar inte Beatrice Ask för det, men jag känner själv i den här debatten att det är väldigt lätt att bli lite nymoralistisk när man talar om att säga nej hela tiden. Det handlar ju också om att unga kvinnor och kvinnor över huvud taget skall få tillåtelse att säga ja. Sexualitet är ju inte bara något som är hemskt och fult. Det är faktiskt en mycket stark drivkraft som är fantastisk, rätt använd så att säga. Och då gäller det också att få tillåtelse att bejaka den. Det är kanske lika viktigt som det andra. Sedan vill jag bara säga att vi jobbar nu, förutom med ett underlag till en svensk kampanj, också med att fokusera mera på mansrollen och mannen. Kvinnorollen har genomgått en oerhört stor förändring under de senaste 20 åren. Mansrollen har inte genomgått samma förvandling, och därför är det viktigt att nu titta lite grann på det. Annars kommer vi inte framåt i jämställdhetsarbetet. Därför har jag sagt, och jag kan upprepa det, att mycket mer av fokus från min sida kommer att läggas på mannen och mansrollen. Jag kommer också att ha särskilda pengar för att understödja sådana projekt som skall stötta mannen i hans omvandling. Jag tror nämligen att detta är avgörande för om vi skall komma framåt i den här frågan, som jag tycker är oerhört viktig.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att jordbrukssektorn skall få bättre möjligheter och hur jag avser förbättra jämställdhetsvillkoren för de kvinnor inom jordbrukssektorn som i relation mellan ekonomiskt resultat och arbetsinsatsens omfattning får en faktisk timlön på tre kronor. Jordbrukets lönsamhet påverkas direkt av bl.a. variationer i vädret, och årets vädersituation har regionalt påverkat lönsamheten negativt. Detta är dock inget unikt för jordbruket. Samma situation råder för andra näringar. Det är dessutom en variation som lantbrukarna är väl medvetna om och som de lärt sig att leva med. Förutom yttre förhållanden som inte går att kontrollera påverkas lönsamheten i hög grad av företagarens kompetens. LRF-Konsult har visat på den stora skillnad i lönsamhet mellan jordbruksföretag med likartade förhållanden och produktionsförutsättningar som inte kan förklaras på annat sätt än genom skillnader i skicklighet och kompetens. Så t.ex. visar en genomgång av mjölkföretag med en besättningsstorlek på 41-50 kor att för de 25 % av företagen med de högsta kostnaderna återstod endast 24 % av intäkterna för löner, räntor och investeringar. För de 25 % av företagen med de lägsta kostnaderna var motsvarande tal 56 %, dvs. en mer än dubbelt så stor andel. Uppgifterna visar tydligt på att lantbrukaren genom sitt sätt att driva företaget påtagligt kan påverka den ekonomiska avkastningen. I regeringsförklaringen anges att ett konkurrenskraftigt jordbruk är en viktig faktor för att motverka avfolkningen av landsbygden samt att jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringar. Regeringens politik kommer naturligtvis att utformas för att möjliggöra en sådan utveckling. Samtidigt är det viktigt att understryka att regeringen inte kan garantera varje enskild företagares lön, vare sig om företagaren är verksam inom jordbruket eller någon annan näring. Vad gäller Ulla-Britt Hagströms andra fråga är det ingen nyhet att den kalkylerade timersättningen inom jordbruket är och länge har varit låg. Det är i det här fallet dock ingen skillnad mellan kvinnor och män. Jag är mycket väl medveten om kvinnornas betydelse för jordbruket och utvecklingen på landsbygden. För att jordbruksföretagen skall kunna överleva är de ofta beroende av kompletterande verksamhet. Det kan röra sig om både verksamhet inom jordbruksföretaget och utanför företaget. Kvinnorna spelar här en central roll och har en avgörande betydelse för bevarandet av en levande landsbygd. Den här utvecklingen stöds bl.a. genom att kvinnor särskilt uppmanas att söka pengar för projekt inom ramen för de olika landsbygdsutvecklingsprogrammen.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruks och jämställdhetsminister Margareta Winberg för svaret. Men jag måste säga att jag blev förvånad. Jag har frågat Margareta Winberg vilka åtgärder ministern direkt tänker vidta för att jordbrukssektorn skall få bättre möjligheter. Jag får förklarat att en orsak är variationerna i vädret och att lantbrukarna har lärt sig leva med det. I så fall måste vädret stadigt ha försämrats från 1989 till 1997. Jag skall strax tala om löneutvecklingen inom jordbrukssektorn under de åren. Jag har då inte tagit med löneutvecklingen för 1998. Margareta Winberg svarar vidare att lönsamheten i hög grad påverkas av företagarens kompetens. I det sammanhanget tar ministern stöd av LRF-Konsult. Jag tror inte att det är så att jordbrukets ekonomiska avkastning så avgörande är beroende av lantbrukarens sätt att driva företaget. I så fall påstår jordbruksministern att jordbrukarnas kompetens stadigt är sjunkande. Siffrorna för löneutvecklingen sjunker nämligen hela tiden. Jag tycker att det är ett orättvist påhopp på jordbrukarna. Jag har bett utredningstjänsten ta fram statistik för en tioårsperiod. Löneutvecklingen för typföretag som utgör ett tvärsnitt av LRF:s medlemmar 1989 till 1997 visar för mjölkföretag att intäkterna 1989 ger utrymme för en timlön om 67 kr. Sedan sjunker denna år för år till 56 kr år 1997. Det genomsnittliga mjölkföretaget har 29 mjölkkor och 35 hektar åkermark, och den kalkylerade arbetsinsatsen uppgår till 2 500 timmar per år. Dessa siffror är beräknade på 6 000 företag, och intäkterna inom mjölkproduktionen omfattar minst två tredjedelar av företagets produktion. De visar också relativt väl utvecklingen i familjejordbruket. Ett annat exempel gäller kombinationsföretag med växtodling. Jag har ett material avseende 70 ha åkermark, vilket motsvarar 1 000 arbetstimmar per år. Omkring 2 300 företag ingår i underlaget. Här sjunker timlönen stadigt från 72 kr 1989 till 42 kr 1997. För 1 500 kombinationsföretag med nötköttsproduktion med genomsnittligt 25 levererade ungtjurar och ca 25 ha åkermark uppvisar ersättningen för eget arbete och kapital en halvering av resultatet från 1989 till 1997. Det har utom för det sista året varit stadigt sjunkande. För 1 300 grisköttsföretag med ca 40 modersuggor, 800 levererade slaktsvin och 45 ha åkermark samt med en arbetsinsats om 2 100 timmar per år uppvisar löneutvecklingen en nedgång från 63 kr per timme 1989 till 46 kr per timme 1997. I alla dessa redovisningar har företag med en omsättning under Fru talman! Jordbruksministern svarar med stöd av regeringsförklaringen att jordbruket skall ges villkor som andra näringar. Jag har i interpellationen klargjort att ingen yrkesgrupp år efter år ställer upp på sänkta löner. Jag tror heller inte att någon yrkesgrupp vill förklara sin dåliga löneutveckling med att den beror på sänkt kompetens. Står verkligen Margareta Winberg kvar vid sitt svar att genomsnittsvädret kontinuerligt försämrats och att jordbrukarnas genomsnittskompetens har försämrats stadigt under tio års tid? Det måste ju tolkas så, eftersom löneutvecklingen har varit sjunkande.
Fru talman! Vad jag försökte säga var att jordbrukare särskilt i Sverige men också i andra länder lever under vädervariationer. Det betyder att det ibland går bra, ibland mindre bra. Vi kan t.ex. i år se att det inom vissa regioner, dock inte inom alla, har gått väldigt bra, medan det inom andra områden har gått sämre för att inte säga väldigt dåligt. Jag talar då framför allt om spannmålsproduktionen. Jag försökte också säga att kompetensen har betydelse. Det visar den undersökning som LRF-Konsult har gjort. Vad jag inte sade men kanske skall tillägga nu, eftersom Ulla-Britt Hagström tog upp en tidsserie från 1989 och fram till nu, är att vi också måste komma ihåg vad som har hänt under dessa år. Före 1989 hade vi en oerhört reglerad jordbrukssektor i Sverige. Den var synnerligen instängd i den bemärkelsen att vi hade gränsskydd och enbart en intern marknad. Åren 1989-1990 förvandlades vårt land till en mera öppen nation genom den avreglering av det svenska jordbruket som vi då genomförde så att säga på egen hand. Några år in på 90-talet började diskussionen om svenskt EU-medlemskap, och vi förstod att om det skulle bli ett svenskt EU-medlemskap, skulle det återigen bli en annan tingens ordning, tillbaka till reglering även om det nu var inom ett större område. Sverige blev EU-medlem, och vi återgick till en mycket centraldirigerad och reglerad jordbrukspolitik. Vi kan exportera men kan framför allt importera. Importen av jordbruksprodukter är ju större än exporten. Lönsamheten påverkas naturligtvis också av detta. Vi har ett jordbruk som i vissa avseenden är dyrare att bedriva än jordbruket i många av våra konkurrentländer. Jag tänker på att vi har strängare regler och därmed friskare jordar och bättre mat. Den internationella konkurrensen har medverkat till att pressa priserna och därmed till att sänka lönsamheten, särskilt för de företag som inte klarar konkurrensen. De företag som nu finns skall vi naturligtvis ha kvar. Jag värnar verkligen om ett svenskt jordbruk och vill att våra jordbruksföretag blir starka och konkurrenskraftiga. Tyvärr tror jag att detta kommer att innebära att den grupp som Ulla-Britt Hagström talar om och talar för - jag förstår att det är de mindre familjejordbruken - kanske kommer att ha det svårt i framtiden. Jag ser nämligen framför mig att det blir en fortsatt koncentration. Det är därför viktigt att vi när vi nu diskuterar jordbrukspolitiken för framtiden inom EU inte enbart talar om en avreglering av Europas jordbruk utan kombinerar en sådan med ersättningar av regionalpolitiskt och miljömässigt slag, för att vi skall kunna ha kvar just de jordbruk som Ulla-Britt Hagström talar för och som också jag själv tycker är så viktiga. Det gäller också trots att de kanske inte är så alldeles konkurrenskraftiga i strikt marknadsekonomisk mening.
Fru talman! Tack, jordbruksminister Margareta Winberg! Det lyser igenom att det är familjejordbruken som jag här mest talar om. Vi kan inte låta dem gå över styr, även om vi vet att problemen kommer att rada upp sig. Jag kan inte tycka att väderleksförhållandena kan vara en så utslagsgivande förklaring. I förhållande till Danmark och Finland har vi fortfarande en låg konkurrenskraft genom de stora skattebördor som vi har här i Sverige. Jag har följt frågan om utbildning och kompetens som ordförande i landstingets utbildningsnämnd i Skaraborg under en mandatperiod. Jag följde då naturbruksutbildningen och har även sedan dess följt den under en tioårsperiod. Jag vet att jordbrukarna efterfrågar utbildning, att denna utbildning är av hög kvalitet och att den givetvis måste utvecklas vidare. Till denna kompetens kommer också den praktiska hanteringen, som är väldigt god. Det är ofta fråga om ett praktiskt handlag som har ärvts genom generationer. Det finns en känsla för arbetet och en vilja att lyckas. Jag har också ställt en fråga om kvinnor inom jordbrukssektorn. Enligt en gjord prognos hamnar timlönen på 3 kr, om man relaterar arbetsinsatsens omfattning till faktisk lön. Det gäller då givetvis kvinnor i familjeföretag. Kvinnor anställda i jordbruket omfattas av avtal som träffas mellan arbetsmarknadens parter och är, som Margareta Winberg säger, givetvis desamma som för männen. Men detta är en viktig jämställdhetsfråga. Jämställdhetsministern svarar att kvinnorna har en avgörande betydelse för bevarandet av en levande landsbygd, och de uppmanas därför att söka pengar för projekt i de olika landsbygdsutvecklingsprogrammen. Man kan dock i detta sammanhang undra varför Socialdemokraterna tillsammans med Centern har raserat avbytartjänsten. Om också kvinnorna skall hinna delta i landsbygdsutvecklingen, måste det finnas tillgång till avbytare. Det är också en bra arbetsuppgift för många ungdomar som vill pröva arbete inom lantbrukssektorn. Jag menar därför att avbytartjänsten måste återinföras. Fru talman! Kristdemokraterna vill att de EU finansierade och medfinansierade EU-satsningarna skall utnyttjas fullt ut. Margareta Winberg säger att avregleringen har upphört och att mycket här handlar om EU-inträdet. Men varför tar vi då inte ut de 1,3 miljarder som vi skulle kunna ta ut utan vidare? Vi låter alltså dessa pengar ligga kvar. I fortsatta förhandlingar med EU måste Sverige inta en ny jordbruksfrämjande inställning. Det är viktigt att bevara åkermark och livsmedelsproduktion i hela Sverige. Jordbruket måste leva kvar som en basnäring i hela landet. Det gäller också fortsatt brukande i skogs och mellanbygd. Särskilda stödinsatser för mjölkproduktion kan prövas i sådana bygder, tycker jag. Förutsättningarna för jordbruket måste bygga på lika konkurrensvillkor med omvärlden. Därför måste vi ta bort de diskriminerande skatterna. Det tror jag är den viktigaste frågan just nu. Eldningsolja skall inte beskattas hårdare för jordbruket än för industrin. Jordbruket är en mycket stor del av småföretagsverksamheten. Det måste befrias från elskatt, dieselskatten bör sänkas osv. En mjölkbonde motsvarar faktiskt sex arbetstillfällen. Jordbrukarna är Sveriges främsta miljövärnare och miljövårdare. Då undrar jag om jordbruksminister och jämställdhetsminister Margareta Winberg kan underlätta för kvinnornas villkor, om inte förutsättningarna för lönerna avsevärt kan förbättras och om avbytartjänsten skulle kunna återinföras.
Fru talman! Vi kan inte låta familjejordbruken gå över styr, säger Ulla-Britt Hagström. Jag önskar att vi hade den makten att inte låta dem gå överstyr. Men vi får inte glömma bort att jordbruk är företag, och vi politiker dirigerar ju inte företagandet i Sverige, och det kanske är tur det. Vad vi skall göra är naturligtvis att vi skall underlätta så mycket som möjligt för den här typen av företag att fortsätta att finnas. Samtidigt kan vi inte blunda för att det har skett och kommer att ske en utveckling om vi skall klarar en internationell konkurrens, när vi nu är i den situation som vi är - vi kan ha olika mening om hur vi hamnade här, men det kan vi lämna därhän. Då måste det finnas konkurrenskraftiga företag och företagare som klarar detta. Ulla-Britt Hagström säger att vi måste ha en mer jordbruksfrämjande inställning i det arbete som vi gör i EU. Då undrar jag lite grann vad hon menar. Jag är ju på EU-nämnden inför varje möte med ministerrådet i Bryssel, och jag har inte uppfattat att Kristdemokraterna har någon avvikande åsikt när det gäller de frågor som jag driver där. Tvärtom har jag känt att det finns ett relativt enhetligt stöd från hela EU Det handlar om att vi skall gå mera mot en avreglering. Det skall vara mera av sänkta priser och mindre av sådana politiska centrala ingripanden som vi nu gör på detaljnivå. Jag har nog en känsla av att jag har ett rätt så gott stöd, för att inte säga ett rätt så enhetligt stöd från hela EU-nämnden, vilket innebär från riksdagens alla partier, i den här frågan. Det går inte heller att säga att man skall göra särskilda insatser för mjölkbönderna. Vi är inte i den situationen att vi bestämmer sådant själva. Vad vi kan göra och vad jag arbetar för inom EU är att kombinerat med denna avreglering - som vi ändå tycks vara hyggligt överens om här i riksdagen - måste särskilda insatser göras för att förbättra miljön och för att få en regional spridning så att det blir jordbruk i hela landet, alltså en ny typ av regionalpolitiskt stöd för de jordbruk som annars inte klarar konkurrensen. Det är dessa två saker som måste kombineras med en avreglering. Skulle vi inte göra detta, skulle vi ha några mycket stora och väldigt konkurrenskraftiga jordbruk på Östgötaslätten, på Västgötaslätten, i Skåne och kanske på Uppsalaslätten. Men i övrigt skulle vi lägga en död hand över landet, och det vill jag inte medverka till. Det är därför som jag så envetet säger att miljöstöd och regionalpolitiskt stöd skall kombineras med avregleringen. Det är klart att kvinnorna betyder mycket för landsbygden. När man följer vad som händer på den svenska landsbygden är det kvinnorna som svarar för den positiva utvecklingen. Det är kvinnor som startar många företag och nätverk. Om man ser på hur män och kvinnor beter sig när det gäller arbetslösheten, beter de sig helt olika. Kvinnorna är aktiva och gör någonting åt sin situation. De utbildar sig eller startar någonting. Det finns också särskilda kvinnolån, de s.k. mikrostöden, på högst 20 000 kr, och de har ökat väldigt mycket i användning. Man kan inte tro att två personer i längden skall kunna försörja sig på ett jordbruksföretag. Någon - och det blir ofta kvinnan - måste söka sin utkomst utanför företaget. Då är det viktigt att dessa kompletterande stöd finns. I den nya landsbygdsförordning, som vi också diskuterar i EU, kommer jag att föra in att det är viktigt med det kvinnliga perspektivet i framtiden.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga om avbytartjänsten och vad vi skulle kunna göra för jordbrukets situation. Vi kan alltså inte sköta företagen, men vi kan se till att det finns förutsättningar för företag att kunna leva. Tillsammans med avregleringen är det därför viktigt att vi tar bort de skatter som ligger som särskilda pålagor för jordbrukarna i vårt land. Byråkratin är också ett stort område där vi kan gå in och göra någonting. Den Björkska utredningen säger ju att vårt jordbruk ligger betydligt lägre än jordbruket i grannländerna Finland och Danmark när det gäller konkurrenskraft. Det handlar då inte om vare sig väder eller kompetens. Kan man i Finland och Danmark skall väl vi kunna. Det har sin förklaring i att det svenska jordbruket påläggs högre skatter och avgifter, det är där det ligger. Däremot sägs det att Danmark gör betydande statliga insatser för utbildning för att få en ökad effektivitet. Det är viktigt att vi ser till att diskriminerande skatter försvinner, att eldningsoljan inte beskattas hårdare för jordbruket än för industrin, att jordbruket befrias från elskatt, att dieselskatten sänks och att exportfrämjande åtgärder kommer till. Sedan har vi också årets skördeskador, men de ligger inte inom årsserien från 1989 till 1997. Men de innebär ytterligare stora ekonomiska påfrestningar. Där kan vi gå in och göra katastrofinsatser. Exportkreditgaranti för export av fläskkött till Ryssland osv. skulle kunna hjälpa många. Prognosen för spannmålspriset ligger faktiskt i år på 95 öre per kilo mot 1,36 kr 1989-1990. Även där är siffrorna för jordbruket sjunkande. Det svenska jordbruket satsar positivt, och därför tycker jag att regeringen skall satsa positivt tillbaka.
Fru talman! När det gäller skördeskador har vi just tillsatt en arbetsgrupp tillsammans med näringen för att se efter om och i så fall hur vi skall kunna lösa den frågan. Det är inget nationellt problem, utan det är ett problem för vissa regioner i landet och för vissa bönder. Svinproduktionen är hög, och priset är lågt. Det är ingen fråga som vi själva hanterar i Sverige. Det förs ju en gemensam jordbrukspolitik. Vad vi har gjort för att underlätta för svinproducenterna inom EU är att vi har stött extra höga exportsubventioner till Ryssland. Dessutom har vi sagt ja till ett omfattande biståndsprogram i Ryssland som handlar om mat. Jag hoppas verkligen att det skall komma till nytta, för det var så som det var tänkt. Programmet handlar om mat av olika slag, och där får de svenska bönderna vara med och konkurrera om dessa anbud. Sedan är det många andra frågor. Exportfrämjandet är jätteviktigt. Det som ligger närmast i tiden är t.ex. Grüne Woche i Berlin, där jag själv kommer att närvara för att försöka att sälja svensk mat. Med hjälp av statliga pengar har vi gjort en mycket framgångsrik satsning på Storbritannien, där bl.a. svenskt svinkött säljs med stor framgång. Vi håller just nu på att lansera svensk mat i Tyskland, bl.a. på tyska tåg, och vi försöker att slå oss in på den marknaden. Slå oss in är verkligen ordet, därför att det inte är enkelt att komma in där. Vi är ju trots allt inte vana vid att exportera den här sortens produkter, men vi försöker, och dessa försök har mitt fulla stöd.

Fru talman! Inger René har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att vända utvecklingen när det gäller hemlösheten. Att det i Sverige finns människor som är hemlösa är ett allvarligt problem. Även om vi inte har samma omfattning av hemlöshet som många andra länder i Europa, vill jag understryka vikten av att de olika samhällsinstanserna gör sitt yttersta för att ta sig an problemen. Gruppen hemlösa består till stor del av personer med omfattande missbruk eller psykiska och sociala problem. Att alla människor har rätt till ett eget boende är självklart och ett viktigt mål för regeringen. Socialnämndernas ansvar finns som ett sista skyddsnät när människor av olika anledningar inte längre kan leva under rimliga villkor. Detta ansvar innefattar självklart även åtgärder för de mest utsatta gruppernas behov. Det är därför viktigt att kommunerna uppmärksammar gruppen hemlösa vad gäller behov av såväl boende som annan hjälp eller vård som de behöver. I kommunerna är man medveten om de ökade svårigheterna för gruppen hemlösa, och det pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att finna en bra och relevant organisation och åtgärder för den här gruppen, ofta svårt utslagna människor. Även kyrkliga och andra ideella organisationer gör beundransvärda insatser som komplement till socialtjänstens arbete. I mars 1997 avsattes 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden under en treårsperiod för ideella organisationers kostnader för att tillsammans med kommuner utveckla och pröva nya modeller för stöd och boende för personer med psykiska problem. I budgetpropositionen för år 1999 föreslår regeringen ytterligare 30 miljoner kronor under en treårsperiod till nyskapande projekt för bostadslösa. Det handlar om att utveckla och pröva olika stödformer, finna metoder för lokala inventeringar och uppsökande verksamhet. Storstädernas särskilda problematik skall beaktas. Stödet skall ges till kommuner och ideella organisationer. Regeringen har den 25 juni 1998 beslutat om direktiv för en bostadssocial beredning med en parlamentarisk sammansättning. Ett av uppdragen är att följa utvecklingen på det bostadssociala området och lämna förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden, bl.a. hemlösa, psykiskt störda och ekonomiskt svaga hushåll. Beredningen skall lämna förslag till åtgärder för den händelse att kommunerna inte kan uppfylla sitt bostadssociala ansvar. Avslutningsvis vill jag understryka att regeringen tar problemen med hemlösheten på mycket stort allvar, vilket också markerats i regeringsförklaringen. Antalet människor som saknar egen bostad är en mätare på välfärdens tillkortakommande. För mig som socialdemokrat är kampen mot hemlöshet och utanförskap därför en av de viktigaste rättvisefrågorna inför framtiden. Jag kommer att noga följa upp effekterna av de satsningar som redan vidtagits. Om det visar sig behövas andra initiativ från regeringens sida, kommer jag att återkomma med förslag till sådana åtgärder.

Fru talman! På några punkter är vi glädjande nog överens. Först och främst är det viktigt när det gäller problemet med hemlösa att man betraktar detta, icke som ett gemensamt problem utan som en rad av problem, dvs. orsaken till varje hemlöshet är individuell. När vi börjar ett arbete för att lösa problemen för dem som är hemlösa i dag handlar det om att söka upp var och en individuellt, att ge stöd och hjälp individuellt för att han eller hon skall komma tillbaka till den samhälleliga gemenskapen. Det innebär att det är ett omfattande arbete som förestår. Det krävs resurser från de sociala myndigheterna, och det krävs ett samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården, arbetsförmedlingarna, bostadsförmedlingarna, bostadsföretagen och kommunerna för att ge stöd åt de människor som har hamnat utanför. Vi är också överens om att i detta arbete spelar frivilliga och ideella organisationer en viktig roll. Det finns inget skäl för samhället att räkna med att de samhälleliga institutionerna ensamma skall klara detta uppdrag, utan det krävs en samverkan mellan samhället och det ideella. Vi tycks egentligen vara oense bara på två punkter. Det ena vet jag inte, men jag skulle gärna vilja fråga Inger René om detta, nämligen om hemlösheten såsom en avspegling av den allmänna politiken. Jag menar att de nedskärningar som det svenska samhället - stat, kommuner och landsting - tvingats göra av uppenbara skäl under de senaste åren faktiskt återspeglas i att alltför många människor har förlorat sin trygghet. Skall man göra någonting åt detta framöver, krävs det att vi återupprättar en del av väsentliga delar av den generella trygghet och välfärd som ligger i att kommuner, landsting och stat tar ansvar för alla människors rätt till utbildning, god omsorg och vård. Det kräver ju på längre sikt att vi ställer resurser till förfogande för samhällets välfärd. Och där kan jag tänka mig att åtminstone Inger Renés parti inte är lika benäget att ge samhället dessa möjligheter. Den andra frågan gäller när åtgärder skall redovisas. Vi kommer nu att ta tag i det beslut som vi hoppas att riksdagen skall fatta med anledning av budgetpropositionen. Vi kommer att utse en beredning som skall arbeta med det projekt som vi har avsatt medel för, 30 miljoner kronor, i budgetpropositionen. Dess uppgift blir i hög grad att också ange vilka åtgärder man skall vidta för att förhindra att antalet hemlösa ökar.

Fru talman! Regeringen avser som jag sade i mitt svar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen och kartlägga omfattningen av hemlösheten, men också att redovisa de insatser som görs. Bl.a. ingår då att utvärdera de insatser som görs som ett resultat av de resurser som ställdes till förfogande, alltså arvsfondsmedlen. Så vi kommer ganska snart att få en utvärdering av de insatser som görs både från kommunernas sida och från de ideella organisationerna. Så där kommer vi att få klarhet från Socialstyrelsen alldeles snart. Låt mig sedan nämna det som är ett uppenbart bekymmer, och det är psykiatrireformen. Jag tror att det är viktigt i den diskussionen att inte förledas till slutsatser om att vi skall tillbaka till den tid då hela mentalvården, hela psykiatrin, i huvudsak byggdes upp kring de slutna institutionerna. Det var mycket som vanns när hela psykiatrin förändrades. Det som förlorades var ju uppenbart det som skulle ligga hos kommunerna och landstingen i samverkan. Vi kan alltså konstatera att de människor som behövde stöd och vård inte har fått det i den utsträckning som alla förutsatte. Att återskapa och ge förutsättningar för en bättre psykvård i framtiden är därför en viktig uppgift både för regeringen och för kommuner och landsting. I den frågan kommer vi att återkomma till riksdagen under nästa år. När det gäller diskussionen om de hemlösa kvinnorna och om de nya grupper som riskerar att bli hemlösa tror jag att en viktig förklaring är inte bara en sviktande arbetsmarknad utan faktiskt också svårigheterna att få bostäder. Det verkar som att alltfler hyresvärdar, dessvärre också allmännyttiga bostadsföretag, inte tar sitt sociala ansvar i tillräckligt stor utsträckning. Det blir alltför svårt att få en bostad. Därför är det viktigt att i det uppdrag som den bostadssociala beredningen nu har se på hur vi kan skärpa ansvaret från hyresvärdarnas sida när det gäller att garantera bostäder till de människor som har ett akut socialt behov av en bostad.

Fru talman! När det gäller invandrarnas situation ligger ansvaret för regeringens politik i allt väsentligt hos integrationsministern. Men eftersom jag faktiskt har en viss erfarenhet av detta arbete skall jag hänvisa till den diskussion och de förslag som ligger i storstadspropositionen. Den storstadspolitik som regeringen har presenterat skall utveckla ett mycket avancerat program för att bryta segregationen. Där finns två väsentliga saker. Man skall öppna arbetsmarknaden för i första hand de utomnordiska invandrarna, men naturligtvis även för alla invandrare, för att därmed kunna skapa en annan situation på bostadsmarknaden. Avsikten är alltså att staten under de kommande åren på regeringens förslag skall kunna utveckla särskilda program i samarbete med kommunerna för att se till att invandrarna integreras i det svenska samhället och att de kan få ett arbete och en egen bostad. Jag hoppas att det skall finnas utrymme för en diskussion när vi skall ta ställning till integrationspolitiken. När det sedan gäller stimulansbidragen har jag förstått att det handlar om uppgiften att se till att de psykiskt funktionshindrade får meningsfull sysselsättning. Det har påpekats att det är alltför få som får detta. Jag skall därför lova att vi från regeringens sida skall uppmärksamma ansvariga myndigheter, kommuner och landsting på detta, eftersom det är en viktig uppgift att dessa människor faktiskt också efter sina förutsättningar får någonting att göra och inte bara blir passiva vårdtagare.

Fru talman! Chris Heister har frågat mig om på vilket sätt regeringen vill stimulera kommuner och landsting att öka mångfalden inom äldreomsorgen. I socialtjänstlagens 4 § regleras möjligheterna för kommunerna att sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Under senare år har en kraftig ökning skett av den äldreomsorg som bedrivs av privata entreprenörer. 9 % av de särskilda boendeformerna och drygt 3 % av hemtjänsten. Ungefär hälften av landets kommuner har avtal med privata entreprenörer. Denna andel har varit oförändrad under senare år. Verksamheter som drivs av privata entreprenörer förekommer framför allt i storstäderna, förortskommunerna och i större kommuner, medan de praktiskt taget saknas helt i glesbygdskommuner och mindre kommuner. Beslut om upphandling i konkurrens fattas av politikerna i respektive kommun. Den rättsliga regleringen av hur upphandlingen skall genomföras finns främst i lagen om offentlig upphandling. Det är av stor vikt att kommunens underlag vid upphandling är så utformat att det möjliggör en bedömning av såväl kvalitet som pris vid beslut om vem som skall få uppdraget. Det är viktigt att man sätter upp tydliga mål för kvaliteten i verksamheten och att man har en bra kontroll av att kvaliteten upprätthålls. Jag vill understryka att det är kommunen som är ytterst ansvarig gentemot den enskilde enligt lagstiftningen oavsett om det är kommunen eller en privat entreprenör som driver verksamheten. Jag har personligen ingenting emot att verksamhet drivs av privata entreprenörer. Det viktiga är att samhället har möjlighet att styra de grundläggande förutsättningarna för verksamheten. Som exempel kan nämnas att vård och omsorg skall vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Det är enligt min uppfattning också viktigt att samhället försäkrar sig om långsiktig tillgång till lokaler, utrustning och kompetens, då det kan bli mycket kostsamt att åter bygga upp detta om en privat ägare kommer på obestånd. Regeringen ser inte alternativa driftsformer som ett mål i sig, däremot kan de i vissa fall utgöra medel. Det viktiga är att varje skattekrona används på bästa sätt för kommuninvånarna. Chris Heister refererar i sin fråga till en undersökning genomförd på Svenska Kommunalarbetareförbundets uppdrag. Studien har delvis finansierats och genomförts i samverkan med de större entreprenadföretagen inom äldreomsorgen. Enligt min mening så kan man inte, utifrån dessa resultat, dra slutsatsen att privat verksamhet alltid är bättre än offentlig. Ett problem med undersökningen är att man valt att enbart fråga anställda hos privata entreprenörer, dvs. de som redan valt att arbeta hos en privat entreprenör. Detta faktum medför att resultatet får anses vara det förväntade. Frågan är också om resultatet är representativt för hela landet, då undersökningen huvudsakligen omfattar anställda i de tre storstäderna. Resultatet av undersökningen visar framför allt att det är möjligt att ge de anställda större inflytande och att detta leder till en bättre verksamhet. En slutsats som man kan dra av undersökningen är att det finns mycket att göra när det gäller arbetsorganisation i kommunal och landstingskommunal verksamhet. Särskilt tydligt visar undersökningen att de anställda som jobbar hos privata entreprenörer tycker att de får större ansvar och befogenheter och varierande arbetsuppgifter. Detta bör den offentliga vården och omsorgen särskilt hörsamma. Regeringens kommission för rekrytering till vård och omsorg har i uppdrag att analysera de villkor som kan tänkas påverka möjligheterna att rekrytera personal till vård och omsorgssektorn. Av direktiven framgår att analysen särskilt skall beakta arbetsorganisationens betydelse för att stärka individens möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Kommissionens arbete skall redovisas för regeringen senast den 31 juli 1999. Jag vill slutligen framhålla att personalen är den viktigaste resursen inom vård och omsorg. Utan kunnig och engagerad personal kan vård och omsorg inte fungera. Det är därför viktigt att arbetsgivarna ser till att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö så att de anställda får använda den kunskap och kompetens de redan besitter, men också får möjlighet till kompetensutveckling.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka socialministern för svaret. Efter socialministerns svar kan jag konstatera att han inte har för avsikt att stimulera kommuner och landsting att öka mångfalden inom äldreomsorgen trots att andelen är så liten, mindre än 10 %, vilket också socialministern konstaterar i sitt svar. Tvärtom tycker jag att socialministern inte tar Svenska Kommunalarbetareförbundets undersökning på allvar. Det är en undersökning som visar att undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor tycker att de får mer ansvar, befogenheter och varierande arbetsuppgifter hos entreprenadföretagen än hos offentliga arbetsgivare. De tycker att vårdföretagen överträffar det offentliga när det gäller förmågan att tänka nytt och att effektivt utnyttja resurser, när det gäller ansvar och delaktighet, möjlighet till påverkan och egna initiativ, kortare beslutsvägar, mindre administration och chefers förmåga att belöna. En majoritet av de tillfrågade anser att verksamheten hos entreprenadföretagen är effektivare och därmed också billigare. Och majoriteten av de anställda anser vidare att de boende får ett bättre bemötande inom privat äldreomsorg än inom kommunens äldreboende. Nu får man en känsla av att socialministern vill förringa undersökningens resultat genom att säga att de som arbetar hos de privata entreprenadföretagen har valt detta. Men socialministern vet precis som jag att entreprenadföretagen ofta tar över den personal som tidigare har funnits i kommunal verksamhet, och därmed har det många gånger inte varit ett aktivt val. Trots detta visar Kommunalarbetareförbundet, som ändå inte kan betraktas som en stödorganisation till Moderaterna, att det är väldigt goda arbetsvillkor och bra förhållanden inom de privata entreprenadföretagen. Vi vet också att problemen inom äldreomsorgen är mycket stora, när det gäller både kvalitet och arbetsförhållanden. Regeringen har också tillsatt en kommission för att se på vilket sätt man kan rekrytera fler människor till vård och omsorg. Det är en kommission som också socialministern refererade till. Om det nu är så att socialministern inte tror på Kommunals undersökning vore det rimligt, eftersom jag förutsätter att socialministern är en sanningssökande person, att den här kommissionen får i uppdrag att göra en nationell undersökning för att se på skillnader, olikheter och likheter när det gäller arbetsförhållanden och annat mellan privata och kommunala alternativ. Därför skulle jag direkt vilja ställa följande fråga till socialministern:
Fru talman! Jag är möjligen en smula äldre än Chris Heister och har varit med på den tiden då den politiska debatten handlade om ägandet och ägandet i sig, dvs. att det har funnits en föreställning hos somliga socialdemokrater på vänsterkanten att samhälleligt ägande alltid är bättre. Jag tror att Moderaterna också har kommit längre i denna fråga och att de inte anser att ägandefrågan är den viktiga utan att det är kvaliteten i verksamheten, möjligheten för de anställda till egen utveckling och kvaliteten för såväl vårdtagarna som personalen som är det viktiga och att man får pröva frågan om driftsformer, organisation och ägarfrågor med utgångspunkt i vad man tror är bäst. Då är denna undersökning ett bevis på att de som arbetar just i dessa företag tycker att just den driftsformen och den ägarformen är den bästa. Det säger faktiskt ingenting om vad alla andra som jobbar i offentlig verksamhet tycker om sina respektive former. Däremot antyds att vi har bakom oss en intressant period, nämligen att när vården och omsorgen, hela vårdsektorn i Sverige, drabbats av mycket kraftiga nedskärningar - de har varit nödvändiga och kanske har de också faktiskt här och var stimulerat till nytänkande - har de offentligt anställda tvingats leva i en mycket stor osäkerhet med nya besked om nya nedskärningar, nya besked om omstruktureringar och nya besked om förändringar. De företag som har kunnat teckna långsiktiga avtal med kommunen, med garanterade volymer och garanterade beställningar, har däremot kunnat arbeta på ett annat sätt. Det har gett dessa företag och de anställda helt andra förutsättningar än som gällt många av de verksamheter som har drabbats av kraftiga nedskärningar. Detta säger mer om villkoren för verksamheten allmänt sett och talar faktiskt mer om att det nu är dags att långsiktigt planera sjukvården, lika väl som äldreomsorgen och vårdsektorn, och att ge besked långsiktigt om vad som skall gälla - vilken omfattning det skall vara, naturligtvis kombinerat med en uppmaning till förnyelse och omtänkande när det gäller organisationsformer. Vill man pröva alternativa ägarformer och en förändrad mångfald på den punkten skall man göra det, om man tycker eller tror att verksamheten blir bättre. Jag är i det fallet inte religiös.
Fru talman! Det är bra att socialministern på den punkten inte är religiös, som han säger. Men, socialministern, om vi tittar på äldreomsorgen som sådan ser vi att det i dag finns väldigt stora problem. Det är inte så att de privata entreprenadföretagen har mer pengar att röra sig med än vad den kommunala äldreomsorgen har. Trots det har Kommunal, som ju är en facklig organisation, velat titta på hur arbetsförhållandena är i de privata entreprenadföretagen; detta för att kunna göra en jämförelse med den kommunalt drivna verksamheten. Man får då fram resultat som är ett väldigt starkt stöd för dem som arbetar i privata entreprenadföretag. I stor utsträckning handlar det om små organisationer där man har närhet till sin chef och där man inte har samma hierarkier som i den kommunala verksamheten. Vidare känner man delaktighet. Man har möjlighet att ta ansvar. Det är helt enkelt fråga om företag som inte har råd att inte ta till vara personalen och det kunnande som finns, för det är en förutsättning för att verksamheten skall bli bra. Om det nu är så att regeringen har tillsatt en kommission och vi vet att problemen är mycket stora men socialministern inte på något sätt vill ta till sig undersökningens resultat tycker jag att det vore bra om socialministern tog initiativ här. Det borde rimligen falla under socialministerns kompetensområde att kommissionen får göra en bredare nationell undersökning för att se hur det är. Som socialministern själv säger i sitt svar ser han inte privatiseringen av äldreomsorgen som ett mål, utan som ett medel. Men om äldreomsorg enskilt driven skulle visa sig kunna utnyttja och ge möjlighet för personalen på ett helt annat sätt och om vi kan se att de boende får en helt annan kvalitet i omsorgen borde socialministern stimulera till att vi får se en ökad mångfald på detta område, till fördel för personalen och de boende. Jag frågar återigen: Är socialministern beredd att ta initiativ till att kommissionen får göra en bredare nationell undersökning?
Fru talman! Jag kan upplysa Chris Heister om att jag uppfattar uppdraget till kommissionen så att det är dess uppgift att också se på organisationsfrågor och att diskutera eller studera arbetsmiljöfrågor, kompetensfrågor och utvecklingsmöjligheter för personalen. Kommissionen kommer att redovisa sitt betänkande nästa år. Det betyder att kommissionen kommer att arbeta just med de frågor och med den hållning som jag tycker är rimliga. Det handlar då om att diskutera på vilket sätt man kan skapa, som Chris Heister säger, mindre organisationer, mindre hierarkier, kortare beslutsvägar och klarare kompetens och utvecklingsvägar för personalen. Det skall man alltså diskutera. Skillnaden mellan Chris Heister och mig är att Chris Heister tror att det handlar om vem som driver verksamheten, medan jag tror att det här kan förverkligas oavsett om det är i kommunal regi eller om det är i privat regi. Det som skilt det privata från det kommunala under de senaste åren är just att de privata haft förmånen, och det har varit en viktig poäng, att arbeta med avtal och därmed kunna arbeta lite mer långsiktigt än det offentliga, tyvärr, har kunnat göra som i alltför många fall har drabbats av en ryckig planering, ryckiga besparingar och en osäkerhet från de politiska ledningarnas sida. Vi behöver nya organisationer. Vi behöver se över vårt sätt att arbeta i äldrevården, lika väl som i hela sjukvårdssektorn. Det skall vi vara beredda till. I vilken mån vi skall arbeta med privata entreprenörer eller inte tror jag är en annans fråga. Den saken måste nämligen kommunerna och landstingen få avgöra när de ser på vilket sätt de tror att de bäst löser sina uppgifter.
Fru talman! När jag lyssnar till socialministern får jag en känsla av att han på något sätt inte tar till sig det resultat som Svenska Kommunalarbetareförbundets undersökning visar, dvs. att de som arbetar i privata entreprenadföretag känner att de får större möjligheter att påverka sina egna arbetsvillkor. De känner att de får ett större ansvar och ett större inflytande. De känner också en större glädje i sin arbetsdag; detta samtidigt som de boende får ett bättre bemötande.

Dessutom handlar det om de boende, som många gånger har problem och som känner att kvaliteten på äldreomsorgen inte är bra. Om vi nu kan se att det finns fördelar i den privata äldreomsorgen och det sitter en kommission som skall titta på hur man förbättrar när det gäller rekrytering av personal till äldreomsorgen borde väl socialministern vara intresserad av vad som sker inom ramen för de privata entreprenadföretagen och vad det är där som gör att man känner att det är betydligt mycket bättre. Jag tycker, precis som socialministern säger i svaret, att det inte handlar om mål och medel; det håller jag med om. I stället handlar det om att få en bra verksamhet. Om det är en bra verksamhet för personalen och för de boende borde man väl se till att det blir en större andel privata entreprenadföretag än de knappa tio procenten som finns i dag. Utgångspunkten för min första fråga var just på vilket sätt socialministern vill stimulera den privata äldreomsorgen, så att vi kan se att den växer därför att förhållandena där är bättre. Återigen: Kan socialministern ge mig ett svar på frågan om han tänker ta initiativ till en sådan här undersökning, för av kommissionens direktiv framgår inte att en sådan skall ske?
Fru talman! Jo, direktiven handlar om att man skall se på organisationen, på förändringar i arbetsmiljön och på förändringar/förbättringar av personalens utvecklings och kompetensmöjligheter. I detta ligger att se över organisationen. Däremot är det inte så att kommissionen har i uppdrag att göra en ny undersökning av om vi skall driva verksamheten i privat eller i offentlig regi. Något sådant uppdrag finns inte. Jag har varit mycket intresserad av hur man skall tolka Kommunalarbetareförbundets undersökning och har därför faktiskt träffat Kommunalarbetareförbundet och bett om en redogörelse för hur de själva ser på detta. De betonar just att undersökningen visar att personalen i undersökta verksamheter tycker att det är fördelaktigare. Men de anser inte att man av detta skall dra slutsatsen att alla privata företag är bättre än alla offentliga verksamheter. Den slutsatsen drar inte Kommunalarbetareförbundet självt. Vad man där framför allt vill framhäva är att det går att hitta ett bättre sätt att arbeta än vad som görs på många ställen i dag. Det finns ju också många privata företag som inte är bra och som behöver förbättras. Det finns ett sätt att ge personalen större utvecklingsmöjligheter och en större trivsel i sitt arbete, och det är detta som man har velat peka på. Det tycker jag är det viktigaste. Vi måste alltså se till att vi skapar en bättre organisation. Chris Heisters fråga handlade faktiskt inte om att ta initiativ för att öka mångfalden i ägandet, utan den gällde att öka mångfalden inom äldreomsorgen. Jag trodde att mångfalden handlade just om olika sätt att arbeta, om olika organisationslösningar och olika sätt att lösa problemen. Det är jag verkligen beredd att arbeta för.

Fru talman! Chris Heister har frågat mig om regeringen har för avsikt att ta initiativ till en nationell vårdgaranti och när en sådan i så fall kan träda i kraft. Inledningsvis skulle jag vilja nyansera den debatt om långa vårdköer som för närvarande pågår. Högt prioriterade patientgrupper får redan i dag vård i rimlig tid. Den som drabbas av olycksfall, stroke, hjärtinfarkt eller annan akut sjukdom tas omedelbart om hand. Den akuta delen av sjukvården omfattar uppemot 80 % av all sjukvård. Det är den resterande femtedelen som diskussionen om köer och väntetider avser. I denna grupp finns det patienter som får vänta alltför länge på behandling, och detta är definitivt inte tillfredsställande. Jag anser att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att minska väntetider till vård och behandling som inte är akut. Man skall dock vara medveten om att de exempel som redovisas i interpellationen inte är några genomsnittliga väntetider, utan den längsta väntetiden som en oprioriterad patient kan få vänta på en behandling. En viktig förutsättning för att tillgängligheten inom vården skall förbättras är, vid sidan av en kontinuerlig verksamhetsutveckling och ett förbättrat resursutnyttjande, att landstingen ges ekonomiska förutsättningar för att minska väntetiderna. Bl.a. mot den bakgrunden har regeringen föreslagit höjningar av statsbidragen till kommuner och landsting. De föreslagna och beslutade höjningarna av statsbidragen innebär att nivån på bidragen totalt kommer att bli 22 miljarder kronor högre år 2001 än år 1996. De ökade statsbidragen gör det möjligt för landstingen att vidta åtgärder för att minska väntetiderna i vården. I samtliga landsting pågår också sådana aktiviteter. Landstingen har även åtagit sig att införa "Fritt vårdval i hela landet". Det fria vårdvalet innebär att patienten, i de fall väntetiden beräknas överstiga tre månader i det egna landstinget, skall ha rätt att vända sig till en vårdgivare i annat landsting eller till en privat vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Till bilden hör också att utvecklingen inom sjukvården under det senaste årtiondet har varit mycket omdanande. Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre har spelat en viktig roll liksom den teknologiska utvecklingen, som bl.a. gjort det möjligt att erbjuda allt äldre patienter en aktiv behandling. Detta är naturligtvis humant och i grunden positivt, men innebär också att kraven på sjukvården ökar. 85 år och äldre är ökningen hela 60 %. De medicinska kriterierna för olika ingrepp har också förändrats. När frågan om en behandlingsgaranti diskuteras måste man inse att en sådan garanti kräver både resurstillskott och bättre organisation. Frågan kompliceras ytterligare dels av att det ibland är svårt att leva upp till olika utfästelser på grund av att det helt enkelt finns för få läkare som kan utföra en viss operation, dels av att riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso och sjukvården måste beaktas. Det är i det sammanhanget inte tillräckligt att endast fokusera på köer och väntetider. Ett sådant synsätt kan innebära en risk för att resurserna ensidigt styrs mot tillstånd och insatser som kan kvantifieras och att de delar av hälso och sjukvården som inte tillämpar system för att sätta upp patienter på väntelistor ges lägre prioritet, t.ex. akut internmedicin, psykiatri samt medicinsk rehabilitering. Jag accepterar inte att planerade kirurgiska ingrepp tränger undan vården av äldre, reumatiker och andra grupper som har återkommande behov av stöd från hälso och sjukvården. Mot denna bakgrund har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att beskriva och analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av införandet av en behandlingsgaranti inom svensk hälso och sjukvård. I uppdraget understryks att det är särskilt angeläget att Socialstyrelsen beaktar det i hälso och sjukvårdslagen fastlagda målet om vård på lika villkor och riksdagens beslut om riktlinjer för prioriteringar. Utgångspunkten för arbetet skall vara en allsidig belysning av frågan, som bl.a. innefattar ett medicinskt, organisatoriskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen före utgången av februari 1999. Jag avser att avvakta Socialstyrelsens utredning innan jag tar några ytterligare initiativ.
Fru talman! Jag får först tacka för det svar som socialministern har avgivit. När man lyssnar till socialministern får man en känsla av att han vill sätta grupper mot grupper inom sjukvården, att om man inför en vårdgaranti kommer det att innebära att andra inte får vård i tid. Jag tycker att det är ett oacceptabelt sätt att hantera en så viktig fråga på. Sjukvården måste klara av både-och, och det är den uppgiften som landstingen har som huvudmän för sjukvården. Socialministern säger också inledningsvis att han vill "nyansera den debatt om långa vårdköer som för närvarande pågår". Jag undrar om de 2 600 personer som väntar på utprovning av hörapparat i Stockholm eller de som kan få vänta upp till 104 veckor för en ljumskbråcksoperation vid Östra sjukhuset i Göteborg tycker att just en nyanserad debatt bör vara socialministerns uppgift. Människor har betalat skatt, och i Sverige betalar man världens högsta skatter. Det är då också rimligt att man har rätt att få vård i tid. Det är ingenting häpnadsväckande eller extravagant, utan det är enbart vad en patient har rätt till. Vi ser nu att människor många gånger inte orkar stå i dessa köer. Då är det så att de med tjock plånbok har möjlighet att köpa sig förbi kön, genom att köpa sjukvård, operationer och behandlingar vid privata vårdinrättningar. Så tycker jag inte att det skall vara. Utredningar är väl bra, men de löser inga problem. Samtidigt som Socialstyrelsen sitter och utreder kan den som har ett sjukt barn i Borås få vänta i 34 veckor för att få komma till en allergispecialist. Det är inte rimligt. Det är det vårdgarantin handlar om, dvs. en lagstadgad rätt att få vård i tid. Tycker socialministern att det är rimligt att landstingen inte klarar sina åtaganden?
Fru talman! Jag tror att alla, även de som står i kö, är intresserade av att man nyanserar diskussionen. Den bild som Chris Heister ger i interpellationen är inte felaktig, men trots allt inte fullständig. Köerna är självklart ett problem, och de måste minska. Men det sker också ett arbete ute på de olika sjukhusen och av de olika sjukvårdshuvudmännen som borde uppmärksammas. Jag skall ta tillfället i akt och berätta om några sådana exempel. Det finns nämligen flera goda exempel. till cirka fem veckor i mars 1998. Vid Regionsjukhuset i Örebro har kirurgkliniken ökat antalet operationer per dag från tio i september 1997 till tretton i mars 1998. Om vi också räknar den s.k. knivtiden har den ökat med 28 %. Jag nämnde de här exemplen bara för att peka på att sjukvårdshuvudmännen, likväl som de enskilda sjukhusen, aktivt arbetar för att minska köerna och att man också är ganska framgångsrik. När det sedan gäller hur vi skall attackera de köer som ändå är kvar och som är plågsamma kan man inte komma ifrån att det ändå blir en diskussion om prioriteringar. Det är inte jag som riskerar att ställa grupp mot grupp. Det gjordes ju egentligen i den utvärdering som skedde efter att vi förra gången hade en vårdgaranti, som beslutades av den borgerliga regeringen. När Socialstyrelsen utvärderade denna vårdgaranti konstaterade man att effekten blev just kortare köer och kortare väntetider, men effekten var kortvarig. Efter ett år levde nästan alla kliniker upp till garantins målsättningar om vård inom tre månader, men det andra året var köerna i stort sett oförändrade. Därefter, på det tredje året, ökade köerna igen. När vårdgarantin analyserades av Prioriteringsutredningen, där Moderaterna också var representerade - jag tror att det var av Leif Carlson - konstaterade alla politiska partier i utredningen att vårdgarantin ledde till felaktiga prioriteringar och att detta var ett bekymmer. Där ställde man trots allt grupp mot grupp. Det är inte ett påpekande som jag har gjort, utan det har funnits med i debatten tidigare. En garanti riskerar att skjuta resurser mot just de insatser som garantin innehåller och därmed flyttar resurser från andra angelägna uppgifter i sjukvården. Detta är ett bekymmer. Det är därför Socialstyrelsen skall titta på vad en behandlingsgaranti kan innebära, hur den skall se ut och hur den skall finansieras.
Fru talman! Socialministern försöker att förringa de problem som finns i sjukvården. I dag står tiotusentals människor i långa köer och väntar på att få vård, behandling och operation. Det är ett stort lidande. Många orkar inte stå i köerna, och den som har pengar har då möjligheten att köpa sig förbi kön. Så skall det inte vara. Vi har världens högsta skatter i Sverige. Landstingen har 90 miljarder kronor till sjukvården. Då är det väl rimligt att se till att organisera verksamheten så att det inte finns långa köer. Det är inte så att man spar pengar på att låta människor stå i kö. De skall ha sina behandlingar, och de skall ha sina operationer. Tvärtom. Det kostar att låta människor stå i kö. Socialministern säger att köerna minskar på sina håll. Det är bra. Men fortfarande är köerna långa. Socialministern tar fram frågan om prioriteringar och försöker att ställa grupp mot grupp. Han säger att man inte vill införa en vårdgaranti eftersom det innebär att annan sjukvård kan trängas undan. Socialministern hänvisar till den prioriteringsutredning som gjordes för något år sedan. Jag har läst igenom slutbetänkandet Vårdens svåra val från 1995. Där framgår det att ett antal kliniker uppgav att vårdgarantin har lett till försämringar för andra grupper, men att en utvärdering inte har kunnat bekräfta detta. En svensk patient skall väl ändå känna att han får möjlighet att få vård i tid. Det är därför vi vill införa vårdgarantin, dvs. för att få den lagstadgade rätten. När vi införde vårdgarantin för 12 diagnostiserade tillstånd under åren 1991-1994 försvann köerna. Vi vet att köerna försvann. Varför vill inte socialministern införa vårdgarantin? Då ges patienten rätten, men också personalen ges det verktyg som innebär att man kan göra strukturella förändringar och på annat sätt organisera så att fokus i vården ligger på att ge vård i tid.
Fru talman! Vi kommer att få anledning att diskutera frågan i riksdagen igen när Socialstyrelsens utredning läggs fram. Anledningen till att jag inte vill uttala mig för en vårdgaranti är just rädslan för att detta är mer av politisk retorik och mindre av omsorg om hur sjukvården långsiktigt skall utvecklas. Jag blir alltmer misstänksam när jag förstår att Chris Heister är engagerad i frågorna, mot bakgrund av att Chris Heister faktiskt har varit med och röstat i riksdagen och agerat för att landstingen inte skall få de resurser som regeringen har föreslagit. Skall vi klara en meningsfull vårdgaranti som inte går ut över andra viktiga uppgifter i sjukvården krävs det mer resurser. Jag är alldeles övertygad om det. Skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när det gäller resurser till landstingen från statens sida rör sig faktiskt om 3 miljarder kronor år 2001. Om man tillåter sig tankeexperimentet att alla dessa pengar skall användas till att just anställa undersköterskor är det fråga om 10 000 färre undersköterskor i sjukvården. Om man talar sig varm för en vårdgaranti och samtidigt är beredd att minska resurserna till landstingen, är risken att garantin kommer att gå ut över sjukvården och att slutresultatet blir vackert och tjusigt formulerade vårdgarantier på bekostnad av sämre sjukvård. Jag är inte intresserad av att bidra till en sådan utveckling. Därför vill jag gärna först se Socialstyrelsens rapport, och jag vill se till att sjukvården totalt sett får resurser att ge garantier - om man önskar det - samtidigt som sjukvården i övrigt utvecklas väl.
Fru talman! Jag blir upprörd när socialministern säger att en vårdgaranti som garanterar patienter vård i tid är en vacker och tjusig formulering. Människor står i kö, lider och har inte möjlighet att få den vård de behöver, så de tvingas att gå vid sidan om och betala vården själva. Tänk på alla de som inte har den plånboken och som tvingas att stå kvar i kön. Då säger socialministern att detta är en vackert och tjusigt formulerad vårdgaranti. Köer kostar, socialministern. Socialministern säger att 3-4 miljarder skall lösa de problem som funnits tidigare i sjukvården. Sjukvården förfogar över 90 miljarder kronor. Det kostar att stå i kö. Spri har visat att kökostnaden är 19 000 kr i månaden. De pengarna skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt, t.ex. att se till att man kan få vård i tid. Det krävs en annan organisation av sjukvården. Det är väl där den ömma tån finns hos socialministern, dvs. att han inte vill gå all den personal till mötes som gemensamt säger att de vill ha en friare organisation. Det är inte mer pengar, utan en annorlunda organiserad sjukvård. Vi skall kunna bestämma mer över vår egen dag i sjukvården. I tidigare interpellationsdebatter har det talats om att ges större befogenheter och ökat ansvar, att på ett bättre sätt kunna lägga upp verksamheten själva. Det är detta det handlar om i fråga om att ge sjukvård i tid. Jag vill upprepa min fråga till socialministern. Varför vill inte socialministern med kraft arbeta för att människor får vård i tid? Varför är omtanken om landstinget starkare än omtanken om de människor som står i kö och inte får vård?
Fru talman! Chris Heister försöker komma undan den grundläggande frågan, nämligen att om man driver kravet på vårdgaranti - som faktiskt bara gäller en del av sjukvården - samtidigt som man inte är beredd att ge landstingen och sjukvårdshuvudmännen ökade resurser - snarare är det fråga om en minskning med 3 miljarder i förhållande till regeringens förslag - riskerar vi att få en prioritering som innebär att vårdgarantin leder till försämringar i sjukvården i övrigt. Då står tjusigt och vackert formulerade politiska ambitioner mot den verklighet som blir plågsam för dem som behöver den övriga sjukvården. Jag är inte beredd att skriva under på en vårdgaranti som inte kan finansieras och som skulle innebära att andra angelägna verksamheter får problem. Jag accepterar inte att planerade kirurgiska ingrepp tränger undan vården av äldre, reumatiker och andra grupper som har återkommande behov av stöd från hälso och sjukvården. Det är balansen som är viktig. Mycket i den offentliga debatten handlar just om köerna, eftersom det är det som är synligt och upprörande. Men den övriga vården får inte trängas undan för att vi av politiska skäl försöker lösa köproblemen. Jag tror att vi kan lösa köproblemen. Vi kommer att få en diskussion om dem, men det är inte säkert att det bästa är att utfärda nya garantier.

Fru talman! Inger Strömbom har frågat statsministern vilka åtgärder som vidtas för att öka det svenska engagemanget och arbetsinsatserna i EU samarbetet samt vilka åtgärder som avses vidtas för att Sverige skall bli ett starkt ordförandeland som kan sätta sin prägel på EU:s utveckling. Statsministern har överlämnat till mig att besvara interpellationen. Min grunduppfattning är att vi har anledning att vara stolta över vad Sverige åstadkommit under de snart fyra år som vi varit medlemmar i den europeiska unionen. En lång rad politiker och tjänstemän har med stort engagemang och med stor skicklighet givit sig i kast med de nya arbetsuppgifterna. Låt mig bara redovisa några exempel på vad vi uppnått. Sysselsättningsfrågorna har satts högst på EU:s dagordning, bl.a. genom det svenska förslaget till ett nytt sysselsättningskapitel i Amsterdamfördraget. Miljöfrågorna har fått en ökad vikt i EU-samarbetet genom att vi enträget pläderat för att principen om en hållbar utveckling skall genomsyra alla EU:s politikområden. Principen om ökad öppenhet har fått större genomslag genom att vi arbetat för att överföra tilllämpliga delar av vår offentlighetsprincip till EU. I jämställdhetsarbetet har framsteg nåtts genom ett aktivt svenskt och nordiskt engagemang. Lägg till detta att vi tillhör de länder som har inkorporerat störst andel av EU:s regelverk i vår egen lagstiftning, att vi var bland de första länder som ratificerade det nya Amsterdamfördraget och att vi nu går i täten för en av EU:s viktigaste framtidsfrågor - utvidgningen. Detta visar, anser jag, att det inte är något större fel på engagemanget och arbetsinsatserna i vårt EU-samarbete. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det faktum att vi om två år, första halvåret 2001, skall vara ordförande i EU ger oss en anledning till att göra en ny kraftansträngning, en omstart i EU-arbetet. Sverige aktivt skall bidra till att forma Europas framtid. I partiledardebatten i slutet av oktober redovisade han fyra ämnesområden - miljöfrågor, jämställdhet, konsumentskydd och samarbetet med Ryssland - som tillsammans med kampen för ökad sysselsättning och ett utvidgat EU utgör de för Sverige viktigaste frågorna i EU-samarbetet. Inför ordförandeskapet görs nu ett antal organisatoriska förändringar för att öka effektiviteten och kraften i det svenska EU-arbetet. Statsrådsberedningen får ett uttalat ansvar för den politiska samordningen av ordförandeskapet och för det långsiktiga övergripande EU-arbetet. En särskild statssekreterare för dessa frågor utses inom kort av regeringen, och en samordningsenhet är under bildande. Samrådet mellan departementen och med Brysselrepresentationen stärks. På UD, vars roll fortsatt blir mycket central, upprättas ett särskilt 2001-sekretariat, med ansvar för hela den organisatoriska delen av ordförandeskapet. Ute i departementen har redan påbörjats ett arbete med att höja EU-kompetensen hos personalen så att vi kan stå väl rustade att under ett halvår leda de hundratals arbetsgrupper som utgör kärnan i det viktiga dagliga EU-samarbetet. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att ett EU-ordförandeskap antagligen blir bäst om man koncentrerar sig på att arbeta för att helheten blir bra, dvs. att göra ett gott hantverk. Utrymmet att under själva ordförandeskapet driva egna favoritfrågor är begränsat. Däremot finns det möjligheter att fram till ordförandeskapsperioden driva på i en del sakfrågor så att de kan "blomma ut" under vår egen tid i förarsätet. De fyra sakområden som jag nämnde tidigare - jämställdhet, miljöfrågor, konsumentskydd och samarbetet med Ryssland - är ämnen som vi engagerar oss särskilt i, så att vi förhoppningsvis kan notera en del konkreta resultat i tid för vårt ordförandeskap. Jag tror att det finns särskilda förutsättningar att göra jämställdhetsfrågor till ett tema för vårt ordförandeskap. Här har Sverige och Norden redan tillfört EU mycket, men en del återstår att göra. Det är också min förhoppning att EU ordförandeskapet skall kunna ge ytterligare en anledning till att vitalisera det folkliga EU-engagemanget. Det är regeringens målsättning att EU ordförandeskapet skall vara synligt inte bara i Stockholm utan även ute i landet. Ett antal informella ministerrådsmöten och andra möten skall genomföras över hela landet. Detta kan förhoppningsvis bidra både till att göra EU mer känt i Sverige och, inte minst, till att göra andra delar av Sverige känt för
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det var ett långt svar men ett svar som ändå inte riktigt stillar min undran och oro, även om svaret visar att vi har en viss samsyn i denna fråga. Precis som regeringen vill jag och vi kristdemokrater att det svenska ordförandeskapet skall bli en framgång. Vi vill att det skall bli en period då Sverige skall kunna påverka samarbetet lite mer än vanligt i en riktning som Sverige anser viktig. Men för att detta skall bli möjligt krävs dels en upptrappning av engagemanget redan nu. Då håller inte att fortsätta med att inte delta i ministermöten, som skedde t.ex. vecka 47 när ingen av de fyra ministrar som då var kallade deltog på möten i Bryssel. Dels krävs det också att vi i Sverige redan nu stakar ut de områden som vi vill driva och snarast börjar med att i EU-byråkratin så de frön som behövs för att frågorna skall blomma upp under vårt ordförandeskap, precis som vice statsministern sade i sitt svar. Det är så andra länder arbetar. Låt mig få läsa upp vad en av våra mest kunniga Brysselkorrespondenter har skrivit om Finland: Finland, säger han, har med politisk fingerfärdighet planterat en hjärtefråga i EU som skall kunna skördas i Helsingfors om ett år. Det är EU:s s.k. nordliga dimension, dvs. politiken i förhållande till nordvästra De flesta sakområden som vice statsministern nämner som aktuella för Sverige är viktiga, men det är områden som sedan länge redan finns på EU:s dagordning. Sysselsättningen toppar Österrikes prioriteringslista, och miljöfrågorna finns med på Storbritanniens lista. Samarbetet med Ryssland är som sagt Finlands hjärtefråga. Lena Hjelm-Wallén sade själv att framsteg redan nåtts genom ett aktivt svenskt och nordiskt engagemang. Jag har i min interpellation efterlyst just att vi nu skall vaska fram de sakområden som Sverige särskilt vill driva. Jag menar att det då är oerhört viktigt att det bakom de sakfrågor som man väljer ut finns ett starkt nationellt engagemang. Därför menar jag att regeringen bör bjuda in till att diskutera fram dessa sakfrågor i samverkan med riksdagen, de politiska partierna, näringslivet och dess organisationer och inte minst fackföreningarna. Min fråga är: Kommer detta att genomföras?
Fru talman! Vi skall alldeles klart ha en bred diskussion, och det inte bara inför ordförandeskapet. Där tror jag ändå att man måste lära sig att förstå vad ordförandeskap innebär. Det är inte så att man under sitt ordförandeskap framför allt skall driva nationellt intressanta frågor, utan då skall man se till att EU fungerar. Det är det viktiga. Men man har fokus på sig på ett alldeles speciellt sätt. Intresset vänds naturligtvis mot det land som kommer att bli ordförande om en tid, och därför är tiden före ordförandeskapet väldigt viktig. Jag vill vara säga att vi är överens om tagen den delen. Det gör att det egentligen är ännu mera bråttom med att vi faktiskt försöker tydliggöra några frågor som är de allra viktigaste. Statsministern har gjort det genom att peka ut vårt förhållande till Ryssland. Det är sant att det är en del i den nordliga dimensionen, men det är mer än så. Här känner vi ett särskilt ansvar, och vi tänker fortsätta att arbeta med det. Sedan finns det frågor som faktiskt i en EU dagordning inte är särskilt starka i dag - jämställdhet, konsumentpolitik. Där tror vi att vi kan nå mycket längre om vi idogt arbetar med de frågorna. Men andra frågor kan naturligtvis också komma in. Vi skall fortsätta att driva sysselsättningsfrågan och utvidgningsfrågan naturligtvis. Men jag välkomnar en stor diskussion om det här så att vi får en nationell samling om vissa frågor och våra möjligheter att arbeta i EU. Det är alldeles utomordentligt. De förslag som vi här har hört av Inger Strömbom vill jag gärna ta till mig och se om vi kan göra någonting av dem i en bredare diskussion. Låt mig också säga något om närvaron - här kan det behövas lite upplysning. Det vanliga är naturligtvis att respektive minister är närvarande vid ministermöten. Men i EU räknas våra statssekreterare som vice ministrar eller junior ministers. Så har alla andra länder det ordnat. Det händer nästan aldrig att Sverige inte är representerat på ministernivå, när vi alltså räknar in såväl ministrar som statssekreterare. Jag tror att man kan säga att den svenska ministernärvaron är mycket stor. Dessutom brukar vi vara så disciplinerade att vi är där när mötet börjar, och vi brukar faktiskt vara kvar tills det slutar. Den konkurrensen - om den nu finns i Bryssel - skulle vi klara väl.
Fru talman! Jag får tacka för löftet om en bred diskussion. Det värmer, för jag tror att en diskussion är nödvändig med tanke på att alla svenskar inte är så positivt inställda till EU. Det här är ett bra tillfälle. Det finns en annan sak som faktiskt också ger anledning till oro. Det är att jag tror att EU ordförandeskapet kommer att lägga en orimlig börda på näringsministern. Jag tror att det nya superdepartementet är bra. Jag tror att det kan ge en styrka åt den nödvändiga utvecklingen av den nationella näringspolitiken. Vi hoppas alla att den nya organisationen skall leda till en politik just för tillväxt och sysselsättning. Men det kommer att ta mycket tid och kraft under hela mandatperioden. I de flesta andra europeiska länder är regeringsarbetet fortfarande uppdelat i flera mindre departement, likt den gamla svenska organisationen. EU-frågorna är således där fördelade på ett större antal ministrar och departement, som får bättre förutsättningar att tränga in i frågorna och driva sitt lands ståndpunkter. Jag undrar därför hur näringsministern skall klara att vara en drivande och stark ordförande för så många sakområden i EU. Det gäller frågor som energi, transporter, post och tele, arbetsmarknad, industri och säkert några till som jag har glömt men som är av avgörande betydelse för utvecklingen både i EU och i vårt land. Var det så att statsministern glömde bort denna tunga uppgift vid omorganisationen? Jag hoppas att det inte var så. Jag skulle vilja veta hur frågan skall lösas, så att ordförandeskapet inte inkräktar på den nödvändiga utvecklingen av den nationella näringspolitiken. Har superdepartementet en organisation som fungerar också inför EU-arbetet?
Fru talman! Jag tackar så mycket för omtanken om näringsministern. Han sitter här och tar del av denna omtanke. Jag kan försäkra att denna tanke fanns med när statsministern planerade för departementsomläggningen. Vad vi framför allt har gjort är att vi har sett till att detta departement har ganska många statssekreterare, som just i kapacitet av junior ministers - man kallar det så i EU-sammanhang - kan uppträda i olika ministerråd. Så sker också från de andra länderna. En minister ansvarig för post i ett land är oftast just en junior minister. Man får se till sakfrågan och inte bara titta på titlar. Man skall också veta att ministerråden sammanträder väldigt olika. Utrikesministern och jordbruksministern har minst ett möte i ministerråden i månaden, medan däremot många av de andra - t.ex. de som hör till Näringsdepartementets område - har sina ministerrådsmöten mycket mera sällan. Jag tror att näringsministern och hans statssekreterare väl kommer att klara denna uppgift.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för detta lugnande besked. Det är inte bara jag personligen som har funderat i denna riktning. Jag har mött dessa tankar från företrädare för näringslivet och för bl.a. jordbruket, som ju följer EU-frågorna ganska nära. Vi vill alla samma sak, dvs. att Sverige skall spela en aktiv och framträdande roll över huvud taget i utvecklingen av EU-arbetet. Om Sverige lyckas göra en stark insats är det bra för hela landet. Lyckas vi inte så starkt - om vår insats värderas som svag - är det tyvärr till skada för landet. Jag är därför väldigt glad för att statsrådet delar min uppfattning om att förankringsarbetet skall sättas i gång snart och att det är viktigt. Jag ser fram emot att det skall sätta i gång på allvar, och jag hoppas att det kommer snart.

Fru talman! Kjell-Erik Karlsson har frågat statsministern om vilka åtgärder han avser vidta för att färjetrafiken även efter taxfreeavvecklingen skall kunna fortsätta att utvecklas samt om statsministern kommer att verka för en rimlig tidsplan för avvecklingen av taxfreeförsäljningen. Slutligen undrar interpellanten om statsministern kommer att agera för en eventuell förlängning om denna fråga kommer upp på statsministernivå. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det ankommer på mig att lämna svaret. Jag vill svara på frågorna i bakvänd ordning. Europas färjerederier har haft i det närmaste sju år på sig att anpassa sig till avvecklingen. Regeringen anser att detta är en tillräcklig omställningstid. Svaret på den första frågan återfinns redan i budgetpropositionen . Regeringens slutsats är att färjetrafiken till och från Sverige liksom förutsättningarna för den svenska färjesjöfarten kommer att förändras. Ett exempel på en sådan effekt är den av interpellanten berörda trafiken från Halland till Grenå i Danmark. En av linjerna mellan Grenå och Halmstad eller Varberg kommer dock att bli kvar enligt de senaste redovisningar regeringen har tillgång till. Regeringen anser att en anpassning till den nya marknadssituationen generellt sett måste ske genom åtgärder som marknadens aktörer själva vidtar. Vi har inte heller fått några indikationer på att transportförsörjningen generellt sett skulle vara hotad. Självfallet kommer regeringen, som också anges i budgetpropositionen, att följa utvecklingen.